Fru talman! En framgångsrik regional utveckling är naturligtvis beroende av flera faktorer. Det krävs aktiva kommuner och statliga organ som genom olika åtgärder skapar förutsättningar för en god utveckling i länet och i dess kommuner. I propositionen om regionalpolitik framhålls att det krävs fortsatta satsningar på regionalpolitiken för att bl.a. motverka de tendenser som finns till ökade regionala obalanser och för att klara de regionalpolitiska målen att ge alla människor, oavsett var de bor i landet, tillgång till arbete, service och god miljö. Arbetsmarknadsutskottet understryker i sitt betänkande att de regionalpolitiska insatserna bör koncentreras till de regioner som har eller förutses få problem, och dit hör bl.a. Bergslagen. Norra och västra delen av Örebro län tillhör det område som räknas till Bergslagen. Det finns glädjande tecken på att Örebro län håller på att tvätta bort krisstämpeln. Arbetslösheten sjunker, och de lediga jobben blir fler. Man kan nog säga att en försiktig optimism spirar i länet, men att optimismen har ökat betyder inte att alla problem är lösta. Fortfarande har industrin stora strukturproblem. Länet är fortfarande diskriminerat jämfört med de län som klassas som skogslän. Arbetslösheten bland kvinnorna är fortfarande alltför hög, framför allt i bruksorterna. Av stor betydelse för länets fortsatta utveckling är också att den pågående befolkningsminskningen kan hejdas. Örebro län har haft en stor befolkningsminskning under de senaste åren. Under den senaste femårsperioden förlorade länet 2 500 ungdomar i åldern 15-24 år. Lägger man till att länets befolkning har en hög medelålder jämfört med landet i övrigt, är det inte svårt att tänka sig hur framtiden kan se ut om man inte redan nu vidtar kraftfulla åtgärder för att stoppa utflyttningen. Faktorer som påverkar i positiv riktning är tillgång till kvalificerad utbildning, goda kommunikationer, bra bostadsområden, bra service och inte minst viktigt: goda möjligheter till bra kulturoch fritidsaktiviteter. Det här kräver naturligtvis insatser från kommunernas sida, men behovet av regionalpolitiska insatser kvarstår. De medel som statsmakterna hittills tillfört Örebro län motsvarar inte graden och tyngden av de problem som måste lösas. I vår motion A418 redogör vi för de problem som finns i Örebro län, och vi föreslår också åtgärder för att länet skall kunna utvecklas. Vi föreslår bl.a. en ökad satsning på utbildning, eftersom vi anser att utbildningen är något av en ödesfråga för t.ex. näringslivets möjligheter till omvandling och anpassning till nya produktionsoch marknadsvillkor. Högskolan i Örebro är Sveriges största om man undantar de etablerade universitetsoch högskoleorterna. Inom många områden har högskolan omfattande och kvalificerade utbildningar, men den tekniska utbildningen är fortfarande alltför liten. Att ha en väl utbyggd högskola är ett sätt för Örebro län att få behålla sina ungdomar. Som jag tidigare sade är kvinnoarbetslösheten alltför stor, framför allt i bruksorterna. En effektiv åtgärd för att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden är att i större utsträckning ordna utbildningen på hemorten. Vi anser därför att komvuxorganisationen bör förstärkas inom Berslagskommunerna. En ökad satsning på kommunikationer, på vägar och järnvägar, anser vi också vara en absolut förutsättning dels för länets fortsatta industriella utveckling, dels för att vi skall kunna behålla våra ungdomar. Att pendla från bostadsorten till utbildning eller arbetet är i dag — framför allt i norra delen av länet — förenat med stora svårigheter. TGOJ och SJ drar in den ena tågförbindelsen efter den andra. Protester från berörda kommuner och länsstyrelser har hittills inte haft någon verkan. Norra, västra och södra delarna av Örebro län är bergsoch skogsbygder. De domineras av bruksföretag, som på många orter är enda företag och där svarar för den huvudsakliga sysselsättningen. Vi anser också att den nuvarande stödområdesindelningen inte motsvarar den näringslivssituation som gäller för Örebro län och föreslår i vår motion en annan indelning. Karl-Erik Persson, vpk, har uppmärksammat vårt socialdemokratiska förslag till sstödområdesindelning och framfört vårt yrkande i sin reservation, som jag kommer att stödja. Jag välkomnar Karl-Erik Persson i det regionalpolitiska arbetet för Örebro län, men då får Karl-Erik Persson också vara beredd på att det regionalpolitiska arbetet är mycket mer än att skriva reservationer på socialdemokratiska motioner.

Fru talman! Uppslutningen just nu i kammaren påminner mig om när jag senast deltog vid ett torgmöte i Årjäng, då fotbolls-VM samtidigt pågick. I snart tio år har vi från vpk:s sida föreslagit riksdagen ett särskilt regionalpolitiskt åtgärdsprogram för Värmlands del. Vi har gett en rad exempel på vad ett åtgärdspaket för länet skulle kunna innehålla. Tyvärr måste det konstateras att propåer från värmländskt håll om nödvändiga insatser för länets näringsoch arbetsmarknadspolitiska situation har i stort sett klingat ohörda. I uppvaktningar från länsstyrelsen, från särskilda Värmlandsdelegationer, i motioner i riksdagen, i interpellationer och i enkla frågor samt från fackliga arbetsgrupper och politiska partier har i olika sammanhang gjorts framställningar om insatser till gagn för länets utveckling. Det är väl inte helt rättvist att säga att arbetet varit resultatlöst, men i förhållande till de gjorda kraftinsatserna har utfallet varit magert. Ibland får jag känslan att länets situation inte tas på allvar från regeringens och myndigheters sida, trots att länet under en stor del av 80-talet haft en föga avundsvärd andra eller tredje plats i landet då det gäller hög arbetslöshet. Det säger sig självt att om det snart blir en lågkonjunktur — och sådana följer ju med naturnödvändighet högkonjunkturer i kapitalismen — så kommer en sådan att slå oerhört kraftigt i Värmland. Därför vore ett åtgärdsprogram för länet, med kraftiga inslag av satsningar på utbildningssektorn, kommunikationer, kultur och vidgade handelsmöjligheter internationellt för små och medelstora företag, en slags beredskapsåtgärd inför en sådan lågkonjunktur. Det är beklagligt att det finns en så utbredd ovilja mot insatser för framtiden. Jag tror det vore värdefuilt för framför allt länets ungdomar om de kunde få raka besked om hur vi politiker tänker oss framtiden för länet. Då kanske länets ungdomar kunde slippa destruktiva tankar som att vara tvingad att flytta för att få möjlighet till arbete och kunde i stället ägna sig åt studier och framtidsplanering, kunde tänka på hur fint det är att bo och leva i Värmland. Vi har från vpk:s sida under åren försökt bidra till en politik för länet som har substans för ungdomen och framtiden. Vpk har föreslagit t.ex. att alla beredskapsarbeten, platser i ungdomslag m.m. skulle omvandlas till fasta jobb i länet. Vi har föreslagit specialinsatser på vuxenutbildningens område för länet för att bl.a. främja teknikspridningen. Vi har föreslagit att högskolan i Karlstad skall få fasta forskningsresurser. Vi har föreslagit utlokalisering av statliga verk och myndigheter till länet. Vi har föreslagit att ett internationellt institut med kursoch forskningsverksamhet kring fredsoch konfliktfrågor skall startas med lokalisering mitt på gränsen mellan Sverige och Norge. Lokaliseringen skall ses som en symbol. Detta är bara några exempel på de framåtsyftande förslag för länet som vpk väckt bl.a. här i riksdagen. Dessa föslag har tyvärr inte hörsammats av de andra politiska partierna. Jag sade inledningsvis att riktigt helt resultatlöst har dock inte arbetet varit för att skapa framtidsinsatser för länet. Ett resultat är i varje fall att länet nu får fullskaleförsök med treårig yrkesutbildning i gymnasieskolan. Och jag kan garantera kammarens ledamöter att utan vpk:s insats för att göra länet till ett pionjärlän på detta område hade aldrig utfallet blivit så positivt som det blev. Men låt oss inte stanna vid detta i och för sig positiva resultat. Vi menar att det framöver vore lämpligt att låta Värmland bli det län där pionjärverksamhet bedrivs inom olika pedagogiska utvecklingsprojekt. Då skulle länet åtminstone i detta avseende bli en nationell angelägenhet och kanske få internationella ögon på sig. Fru talman! Det brådskar med en framtidsinriktad politik för länet. Vpk är berett att föra en sådan realpolitik — och Värmlands ungdom kräver att vi gör det.

Fru talman! Den socialdemokratiska politiken har varit framgångsrik när det gäller att förbättra situationen på arbetsmarknaden. Fler har fått arbete i hela landet, och arbetslösheten har minskat kraftigt. Den här positiva utvecklingen har också skett i mitt hemlän, Värmland. Från att vi 1983 hade 10 300 arbetslösa, kan vi redovisa arbetslöshetstal på 3 0004 000 i maj i år. Den här klara förbättringen är självfallet mycket glädjande. Men dagens situation får inte leda till att de regionalpolitiska ambitionerna avstannar eller att de centrala stödinsatserna dras ned. Det är nu när det är ordentlig fart i ekonomin som vi kan nå goda långsiktiga resultat. Problemen i vårt och i andra liknande län är långt ifrån lösta. Det kommer att krävas avsevärda insatser för att bygga upp en varaktig stark näringsstruktur. Jag utgår ifrån att den nytillsatta regionalpolitiska utredningen också kommer fram till detta. I relation till övriga län i landet ligger Värmland alltjämt kvar bland de län som har den högsta arbetslösheten. För att nå upp till riksgenomsnittets förvärvsfrekvens krävs ca 5 000 nya arbetstillfällen i Värmland. Särskilt besvärlig är situationen för ungdomar och kvinnor. Samtidigt som det fortfarande finns regioner med betydande undersyssel sättning, dras andra regioner med svåra överhettningsproblem. Det är en situation som borde skapa stora utvecklingsmöjligheter. En kraftfull politik för regional utjämning är en god samhällsekonomisk investering, samtidigt som fler människor kan beredas arbete. En sådan regionalpolitik måste grunda sig på samlade insatser från många departement och politikområden. Jag skall redovisa några områden som vi socialdemokrater i vårt län tycker är särskilt angelägna: En satsning på bättre kommunikationer är nödvändig för länets utveckling. Utbyggnad av vägnätet, som Bergslagsdelegationen föreslagit, måste genomföras. Det gäller också att utveckla järnvägen, Vänersjöfarten och telekommunikationerna. Staten måste satsa på en ny flygplats i Karlstad, då den nuvarande är utdömd av miljöskäl. Tillväxten i Sverige sker i huvudsak kring de sex universiteten. Det visar att universiteten i dag inte lever upp till rollen som hela landets universitet. Högskolan i Karlstad måste därför successivt förstärkas. Vårt mål är att skapa landets sjunde universitet i Karlstad. Turistnäringen har stora framtida förutsättningar. Staten bör därför fortsätta att stödja utbyggnaden. Bl. a. skall projektet Laxfond för Vänern genomföras. Decentralisering och utlokalisering av statlig verksamhet måste fortsätta. En intensiv informationskampanj, riktad till näringslivet i de överhettade regionerna — främst Stockholm — bör startas, med syfte att sprida kunskap om möjligheten att utvecklas utanför storstadsområdena. Den kan genomföras av staten i samverkan med län med undersysselsättning. Ett fortsatt intensifierat utvecklingsarbete för Bergslagen måste genomföras. Jag vill också peka på ett problem som håller på att bli ett allt större hot mot regionens framtid, nämligen den tilltagande fjärrstyrningen av länets industri. Forskning som LO-distriktet bedriver visar följande: —- 1980 fanns mer än hälften av industrijobben i Värmlandsägda företag. Nu är det fråga om cirka en fjärdedel. — 1980 fanns 17 000 jobb i Värmlandsägd industri. Nu är de nere i 7 000. —1980 fanns 12 800 jobb i industriföretag som kontrollerades från annat håll i landet. Nu är de 16 300. — 1980 fanns 1 000 industrijobb i utlandsägda företag. Andelen är nu 4 000. Den här utvecklingen är inte bra för vår region. Det håller på att bli för många våningar upp till dem som bestämmer. Det håller på att bli för många mil bort från dem som har kontroll över länets industri. Inflytandefrågorna blir självfallet lidande av den här utvecklingen, och det är ett hot mot länets utveckling. I en regionalpolitisk motion från oss socialdemokratiska ledamöter i Värmland har vi framfört en lång rad krav som syftar till en regional utjämning. Nu har en ny regionalpolitisk utredning startat sitt arbete. Den skall behandla alla dessa viktiga frågor. Jag har, fru talman, därför inget yrkande då jag förutsätter att de förslag och idéer som bl.a. vi har framfört kommer med i den utredningens avväganden.

Herr talman! Rekordåren har kommit tillbaka till Stockholm. Vissa delar av Storstockholmsområdet är inne i en enorm expansionsperiod. Enligt en del prognoser kommer vi här i regionen att få över 200 000 nya arbetsplatser fram till sekelskiftet. Som stockholmare gläds jag naturligtvis över att den här staden befinner sig i en dynamisk utveckling. Men vi i vpk vill inte bara ha ett Stockholm i arbete, utan vi vill också ha ett Stockholm i hälsa och skönhet. Och den ohämmade expansion som nu pågår i Stockholmsregionen är inte hälsosam. Den är inte hälsosam för stockholmarna, eftersom den riskerar att förkväva vår stad. Den är inte hälsosam för det övriga landet, där på många håll den regionala obalansens problem förstärks. Regional obalans är för övrigt något som drabbar också Stockholmsområdet. I vpk-motionen försöker vi ge en livfull skildring av vad som pågår utefter sträckan Norra Stationsgatan — Arlanda. Man kan få intrycket att hela Sveriges näringsliv i framtiden skall trängas in på det här området. I t.ex. Solna, som redan har två arbetsplatser på varje invånare, fortsätter expansionen. Här har nyss SAS, efter att ha ställt ultimativa krav, färdigställt ett nytt, jättelikt kontorskomplex med läcker sjöutsikt. Samtidigt är bristen på arbetsplatser stor i andra delar av Stockholmsregionen. Det gäller Södertörnskommunerna, som har hamnat i bakvatten. Det gäller den till ytan största kommunen i länet, nämligen Norrtälje. Just nu är det ett väldigt sug efter byggnadsarbetare i Stockholmsregionen. Nybyggnationen är intensiv. I hög grad handlar det om kontorsbyggen. Man skulle faktiskt kunna få intrycket att vi har kontorsoch inte bostadsbrist. Så är emellertid inte fallet. 130 000 människor står i bostadskön, och 70 000 av dem saknar egen bostad. Spekulationskarusellen snurrar allt fortare, och allt större penningbelopp är i omlopp. Det är ingen tillfällighet att många av de nya mångmiljonärerna är verksamma just inom den här branschen. Det köps och säljs ungefär som när man spelar Monopol. Men det handlar ändå om riktiga pengar. Det får inte minst våra ungdomar känna av när det.ex. tvingas betala en kvarts miljon för en etta med kokvrå i Tensta, för att över huvud taget få tak över huvudet. I innerstaden handlar det inte längre om sexsiffriga utan om sjusiffriga tal för bostadsrätterna. Och bostadsrätterna blir allt fler, enligt borgerligt önskemål, medan vanliga hyreslägenheter till en socialt acceptabel hyra blir allt färre till antalet. Ett ökat tryck på Stockholmsområdet kommer att ytterligare förvärra den allvarliga bostadsbristen. Vpk vill kraftigt öka bostadsbyggandet, och vi vill vidta åtgärder för att komma till rätta med den förvärrade bostadssegregationen. Den sociala skiktningen mellan olika bostadsområden blir allt tydligare. Det handlar inte bara om skillnaderna mellan rika överklassområden i Djursholm och vissa andra norrorter i förhållande till de fattiga söderkommunerna. Nya skillnader uppstår. Mellan södra och norra Järvaområdet är det bara några stenkast. Men Rinkeby och Kista är två skilda världar. Det krävs politiska och ekonomiska styrmedel för att övervinna den här segregationen. Klyftorna i Storstockholmsområdet tar sig också uttryck i en förvärrad social utslagning. I hög grad är det arbetarklassens barn ute i betongförorterna som drabbas. Klasskillnaderna skärps i stället för att minskas. Fru talman! För att bli litet mer positiv: Vilka andra huvudstäder i världen än Stockholm kan erbjuda bad och fiske mitt inne i centrala staden? Med rätta kan vi vara stolta över att bo i en av världens vackraste och renaste huvudstäder — men hur länge till? Miljöförstörelsen kopplar ett allt hårdare grepp på oss. Biltrafiken, som enligt de kommunala planerna skulle minska 20 20 under de gångna åren, ökar i stället kraftigt. Vattendrag och skogar håller på att förstöras. Snart står vi inför valet mellan stadens överlevnad och bilismens ohämmade expansion. I vpk anser vi att bilisterna måste offra litet av sin bekvämlighet och betala vad bilismen kostar. I stället skall vi satsa på en kraftig utbyggnad och förbättring av kollektivtrafiken, med nya, snabba förbindelser till låga priser, helst nolltaxa. Räddhågad valtaktik får inte hindra ansvariga politiker från att fatta nödvändiga beslut. Ytterst handlar det om huruvida vi vill efterlämna till våra barn och barnbarn en stad och en Stockholmsregion där det fortfarande finns rena vatten att bada i och dra upp fisk ur och där det finns skogar att ströva i. Allt detta goda kan vi inte uppnå utan att kommun och landsting får bättre styrmedel. Vi måste kunna använda oss avt.ex. lägesoch miljöavgifter som instrument. Vi måste kunna bestämma om etableringskontroll och styrning av investeringarna. Det är därför vi i vpk i vår motion förordar en särskild utredning för att ge politikerna i bl.a. Storstockholmsområdet sådana möjligheter. De här förslagen avvisas av utskottsmajoriteten, med hänvisning till att kommunerna själva får klara av detta. Men problemet är just att vi inte kan klara av detta eftersom lagstiftningen förhindrar oss att vidta nödvändiga åtgärder. Vi vill inte bolla över alla de här problemen till staten. Vi ber bara om en lagstiftning som gör det möjligt för oss här i Stockholmsområdet att ta itu med problemen. Nog kunde väl utskottet ha kostat på sig att åtminstone förorda en utredning om problemen. Jag yrkar, fru talman, med detta bifall till vpk-reservation nr 43.

Fru talman! Regionalpolitikens mål är att ge alla människor, oavsett var de bor, tillgång till arbete, service och en god miljö. För att detta ganska djärva mål skall kunna uppnås krävs vitt skilda åtgärdspaket i olika delar av vårt land. När det gäller Gotland gav regeringen år 1985 SIND i uppdrag att i en rapport ge förslag på lämpliga åtgärder för näringslivets utveckling. Den rapporten är fortfarande aktuell och läsvärd för de regeringsmedlemmar som på sommaren gästar Gotland. Mycket av det som föreslås är ännu inte åtgärdat. Fru talman! Jag anser att det är viktigt att så många beslut som möjligt fattas på regional nivå, i samverkan mellan centrala och lokala myndigheter och de enskilda människor som besluten gäller. Utvecklingscentrum Gotland har vuxit fram på just detta sätt och är i dag en stor tillgång för Gotland. För detta tackar vi faktiskt våra myndigheter för deras hjälp och medverkan. Vår industriminister sade på förmiddagen att vi bara gnällde och gnällde, men detta är han faktiskt värd ett tack för. Länsanslaget och glesbygdsstödet betyder mycket för Gotland, och det är bra att länsanslaget skall räknas upp. Men i sammanhanget kan man peka på att Dagmarbeslutet för Gotland betyder att vi på två år måste skicka i väg 10 miljoner. Staten ger och staten tar. Något som ur regionalpolitisk synpunkt är mycket viktigt är en samverkan mellan departementen. Det lär finnas en statssekreterargrupp som har den uppgiften, men det är tyvärr en ganska osynlig grupp. Det hade varit bra att få diskutera Gotlandsproblemen just med den. Då kanske inte så mycket hade gått snett. I SIND-rapporten står att läsa att Gotland bör garanteras utrymme för minst oförändrad produktion av animalieprodukter — särskilt mjölk och sockerbetor. Detta påpekades långt innan myndigheterna beslutade om tvåprissystem på mjölk. Det gjordes då tyvärr inget undantag för Gotland, trots att vi uppvaktade i ärendet. I dag har animalieproduktionen minskat så mycket att vårt ganska nya slakteri har brist på slaktdjur. Vi kan inte, som i andra län, resa över länsgränsen och handla. Vi är hänvisade till att klara oss själva. Om myndigheterna hade lyssnat på oss och satt sig in i våra problem, hade det säkerligen inte blivit på detta mycket olyckliga sätt. Vi har en centralistisk regering. Den lyssnar sällan. Vi har ju fått statliga bidrag för byggandet av slakteriet, och då vore det ju bra om vi kunde nyttja det i full skala. Jag skall gå vidare litet grand med utgångspunkt i just SIND-rapporten. Vi har ett sockerbruk på Gotland, vars kapacitet utnyttjas till bara 70 20. Om arealen skulle få utökas med 20 22, skulle bruket kunna nyttjas fullt ut. Detta skulle dessutom ge många välbehövliga arbetstillfällen åt våra jordbrukare. Sockerbetorna är ju dessutom en viktig täckgröda, som minskar kväveläckaget — viktigt för miljön! I denna fråga har vår jordbruksminister ännu möjlighet att uppmana sina riksdagsledamöter att rösta för en centeroch moderatmotion, där det föreslås just en utökning av betarealen. Skall SIND-rapporten vara till något förpliktande, bör man väl handla efter intentionerna i denna. Finansministern lär ju ha tagit en folkpartimotion om höjd oljeskatt till sitt hjärta, så varför inte denna gång rösta med oss. Detta skulle vara bra för Gotland. Fru talman! Jordbruksnäringen är Sveriges basnäring och Gotlands absolut viktigaste näringsgren. Så har det alltid varit, och så bör det nog av många skäl också förbli. Vi måste vara självförsörjande på livsmedel. Vi måste av försvarspolitiska skäl också ha ett visst överskott. För Sveriges skull måste en beredskap finnas varje dag, året runt. Jordbruksfastigheterna på Gotland ligger spridda runt ön och bidrar till att behålla kulturlandskapet öppet. Också ur försvarspolitisk synpunkt är det viktigt med en spridd bosättning. Vi har många hemvärnsmän runt om på Gotland. Detta är viktigt för totalförsvaret. Av tradition känner våra jordbrukare detta ansvar. Vad som just nu oroar oss är att många jordbruksenheter står inför generationsskiften. De unga vågar inte satsa på fortsatt jordbruk, fru talman, och tyvärr försvinner många små enheter. Lönsamheten är dålig och osäkerheten är stor. Det är ingen som vet vad den socialdemokratiska regeringen beslutar i morgon. Jo, vi vet att tvåprissystemet nu skall upphöra med omedelbar verkan, om regeringen får sin vilja igenom, och att en ny omställningsprocess skall sättas i gång. Bensinoch oljepriserna stiger. Fastighetsskatten ökar. Det börjar också bli kris vid vår lantbruksskola, eftersom alltför få söker till lantbruksutbildningen. Detta är farligt, fru talman. I dessa dagar dammsuger man dessutom i Stockholmsregionen sina omgivningar på jakt efter arbetskraft. Det är förmodligen bara bristen på bostäder i storstadsområdet som gör att en ny flyttningsvåg inte har dragit i gång. Detta får inte ske. Vi behöver ett befolkningsunderlag på ca 56 000 människor för att kunna leva ett bra vardagsliv och ge en god service åt våra sommargäster. Fru talman! Statsmakterna borde sätta sig in i våra jordbrukares problem och ta initiativ till att underlätta näringens fortbestånd. I SIND-rapporten kan man vidare läsa att färjetrafiken bör garanteras en tillfredsställande minimistandard, därför att goda kommunikationer är livsviktiga i regionalpolitiken. Kommunikationerna är kanske viktigare för Gotland än för något annat län, eftersom vi har ett stort handikapp, havet. Vi har minsann ingen valfrihet mellan olika transportmöjligheter. Vi anser att staten skall svara för den s.k. infrastrukturen på Gotland på precis samma sätt som när det gäller landet i övrigt. För oss gäller det hamnar och tonnage. Vi skall inte behöva diskutera statsbidragens storlek oftare än vad man gör i landet i övrigt. Vår kommunikationsminister gästade oss för något år sedan och sade då att kommunikationerna till Gotland inte var hans bord. Han hade minsann överlåtit ansvaret till transportrådet. Vi anser vidare att våra kommunikationer är så viktiga, inte minst regionalpolitiskt, att handläggningen bör flyttas upp till departementet igen. Kommunikationerna måste snarast få en långsiktig lösning. Våra myndigheter kan inte i månader år efter år diskutera taxor och turlistor med transportrådet för att pressa statsbidraget — så har vi det i dag. Jag hoppas att kommunikationsministern framdeles tar sitt självklara ansvar för Gotlands kommunikationer. Gotland måste få kosta. Till sist, fru talman, skall vi komma ihåg att de marina upprustningarna i Östersjön fortsätter. Gotland blir allt viktigare försvarspolitiskt. Gotland är vårt gränsområde österut — en larmklockeplattform i Östersjön. Därför bör Gotland ägnas särskild uppmärksamhet regionalpolitiskt, så att inte vår ö börjar avfolkas. Vi har problem. Gotland har Sveriges lägsta skattekraft och den största glesbygden. Jordbruket är den helt dominerande näringen. Jordbrukssektorn bör därför, det säger jag om igen, ägnas särskild uppmärksamhet. Denna är trots allt den näringsgren som kanske har de största förutsättningarna att vidareutvecklas, med många småföretag runt omkring. För Sveriges framtid måste regeringen ta ett stort ansvar för Gotland, så att vår ö inte avfolkas. Vi är en försvarspost österut.

Fru talman! Omvandlingen från jordbrukssamhälle, via industrisamhälle, till tjänstesamhälle har gått mycket fort i Sverige. Jordbruket, stålet, gjuterierna, verkstadsoch textilindustrin har varit och är delvis fortfarande basen för den södermanländska sysselsättningen. Men bara uppräkningen av de här branscherna påminner oss om nedläggningar och strukturomvandlingar. I orter som Eskilstuna, Hälleforsnäs och Oxelösund lever man fortfarande med en viss oro för framtiden. Trots detta har vi i dag den högsta sysselsättningen någonsin i Södermanland, och det är självfallet glädjande. Men vi har också erfarenhet av vad som händer när konjunkturerna snabbt växlar. När det blir arbetslöshet och sämre tider ökar utflyttningen från vårt län. När vi nu ser den starka expansion som sker i framför allt storstadsområdena och kring högskoleorterna, ser vi också att vårt flyttningsnetto utvecklas i en klart negativ riktning. Fortfarande ligger Södermanland i botten. Ungdomar söker sig till de expansiva orterna för att få en bättre utbildning och ett bättre jobb. Södermanlands län har emellertid tillsammans med övriga län i Mälardalen goda möjligheter att lätta på det höga tryck som nu finns i framför allt Stockholmsregionen. Fru talman! LO och TCO-distrikten i Mälardalen och Stockholm har uttalat sitt stöd för att Mälardalen är ett bra komplement. Vi har i Mälardalen kommuner som genom att de har fört en framsynt kommunalpolitik skapat förutsättningar för att avlasta det överexpansiva Stockholmsområdet. Men för att klara detta krävs regionalpolitiska satsningar av betydelse. Låt mig peka på några satsningar som Södermanland och Mälardalen skulle ha nytta av och som skulle bli den vitamininjektion som så väl behövs. Man brukar säga att järnvägen har framtiden för sig. Svealandsbanan från Stockholm via Södertälje och Strängnäs till Eskilstuna och vidare är ett bra exempel på att man med goda, spårbundna kommunikationer kan klara pendling också i ett mycket större område. Vi socialdemokrater i Södermanland har gått i spetsen för utvecklingen av Svealandsbanan. Vi kan också glädja oss åt att de borgerliga ledamöterna från Södermanland i denna riksdag delar vår uppfattning när det gäller denna satsning. Vi ser självfallet också glädjande och positivt på riksdagens tidigare ställningstagande om en samordnad tågtrafik runt Mälaren. Men nu måste arbetet för ett snabbt genomförande få högsta prioritet. Beslutet om snabbtåg Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö påverkar också trafiken i andra delar av Södermanland — Nyköping, Flen och Katrineholm. Men ett oåterkalleligt krav från Södermanland är att de nya tågen inte skall innebära att det blir färre tåguppehåll i länet. Från socialdemokratiskt håll stödjer vi också byggandet av den nya stationen Södertälje Syd, som kommer att få stor betydelse både för östra Södermanland och Svealandsbanans anknytning till stambanorna. Men, fru talman, också när det gäller vägarnas betydelse som bra länkar i ett län finns stora brister i Södermanland. Inget annat län har genomgående så dåligt riksvägnät som just Södermanland. Vårt länsvägnät har också oerhört stora brister. Skall vi kunna bättre rätta till miljöproblem förorsaka de av biltrafik, så måste också trafikströmmarna flyta bättre och få en bättre spridning. Skall vårt näringsliv fungera, ja, då behövs bra vägar. Europaväg 3 har den sämsta vägsträckan på hela sin sträckning just i Södermanland. Här krävs stora insatser för framtiden, insatser som har ett klart riksintresse. Fru talman! Bra vägar och bra järnvägar är bra motorer för förnyelse. Men det finns också andra motorer som förnyar ett län. Gymnasieutbildningen är väl utbyggd i vårt län. Den reformering som nu sker av de tvååriga yrkeslinjerna är positiv för ett industrilän. Och den förändring som prövas genom att man flyttar de två sista åren på teknisk linje till högskolan innebär en kvalitetsförbättring och bör snarast byggas ut ytterligare. Erfarenheter från andra håll i landet visar att runt högskolorna skapas kreativa miljöer, som också innebär både fler och nya jobb och en stimulerande kulturell miljö. Vi anser att det är viktigt att vi får resurser för att bygga ut en högskoleutbildning i Sörmland. Högskolesamarbetet mellan Eskilstuna och Västerås har med mycket små resurser visat att det går att skapa en väl fungerande utbildning. Men ytterligare satsningar skulle ge möjlighet att förlägga t.ex. civilingenjörsutbildning i såväl maskinsom produktionsteknik till nämnda högskola. En kvalificerad ekonomiutbildning ingår också i de framtida planerna. Fru talman! Vi har i en motion, som behandlas i samband med detta betänkande, pekat på ett antal faktorer som är viktiga för vårt läns utveckling på lång sikt. Jag har i mitt anförande belyst några områden. Att sysselsättningsläget för närvarande är gynnsamt beror på den goda konjunkturen, men det får inte dölja de problem som vårt län drabbas av på grund av den avindustrialisering som lett till förlusten av flera tusen arbetstillfällen. Särskild uppmärksamhet måste därför ägnas åt att skapa tillgång till meningsfull och lönsam sysselsättning. Detta gäller inom både den privata och den offentliga sektorn. Fru talman! Jag tänker inte ställa något yrkande med anledning av vad jag anfört, utan jag nöjer mig med att återge den målformulering för regionalpolitiken som riksdagen formulerade 1985 på följande sätt. Regionalpolitiken skall skapa förutsättningar för en balanserad befolkningsutveckling i landets olika delar och ge människor tillgång till arbete, service och en god miljö oavsett var de bor i landet.

Fru talman! Regionalpolitiken kan ha olika syften. Vanligtvis inriktas den på att reparera påtagbara brister i en region. För att motsvara begreppet regionalpolitik borde enligt min mening en betydligt mer offensiv inriktning prägla verksamheten. Detta synsätt gäller allmänt. Jag har i motion A469 tagit Östergötland som utgångspunkt. Det finns särskilda skäl för att ta ett län som Östergötland till utgångspunkt för en offensiv regionalpolitik. Jag skall peka på några av dessa. Betydande förändringar i länets struktur har skett inom en förhållandevis kort tid. Det gäller inte bara förskjutningen från landsbygd till städer och tätorter utan också förändringar i industristrukturen. Textilindustrin, som taget avvecklats. Detsamma gäller Motala Verkstad, vars produktion och sysselsättning präglade denna kommun. Kristendenser vid Luxor i Motala, särskilda problem i Valdemarsvik, Kisa och Boxholm är andra exempel. De statliga insatser som har gjorts vid sådana tillfällen har varit föga framåtsiktande. Ingenting har gjorts för att tillvarata de särskilda möjligheter som funnits. Begränsningarna i den traditionella regionalpolitiken och arbetsmarknadspolitiken har tydligt kommit till uttryck i detta län. Ägandeoch maktstrukturen i Östergötland har starkt påverkat utvecklingen. Men av detta har inga slutsatser dragits. Konsekvenserna för samhället av förändringarna har heller inte belysts på ett systematiskt sätt. Vad som har gjorts därvidlag har skett utan statlig medverkan. Vilka tillgångar i fråga om yrkeskunnande som går förlorade tillhör frågor som borde analyseras. Vilka speciella förutsättningar som finns på orten eller i regionen för att utveckla nya verksamheter borde också kartläggas. Det är mot denna bakgrund som kravet på ett åtgärdsprogram för Östergötland rests. Låt mig på en gång säga att ett sådant arbete skulle få betydelse långt utöver detta län. Det skulle vara ett nytt sätt att tackla regionalpolitiken som kunde få betydelse för hela landet. I motionen har pekats på några särskilda problem och förutsättningar, som jag här kortfattat skall beröra. Sysselsättningen i Östergötland är i hög grad beroende av statliga beslut genom det starka inslaget av militär verksamhet. I särskilda motioner har behovet av en planering för övergång till civil produktion aktualiserats. Detta är nödvändigt för att trygga sysselsättningen och utvecklingen i regionen. Men det är också motiverat för att tillvarata viktiga resurser för andra områden i samhället. Jag skall nu endast beröra denna fråga utifrån att de väldiga statliga satsningarna på militär flygplanstillverkning understryker det angelägna i statlig medverkan i upprättandet av ett åtgärdsprogram för Östergötland. I motionen har också pekats på förutsättningarna att skapa ett dataoch elektronikcentrum i Östergötland och på de speciella möjligheter i fråga om både förädling av livsmedel och produktion av energigrödor som detta jordbrukslän erbjuder. Förekomsten av universitet och teknisk högskola och ett i övrigt väl utvecklat utbildningsväsende ger speciella betingelser för forskning och utveckling. Redan finns ett transportoch trafiksystem av stor betydelse i regionen. Framskridna planer på regional tågtrafik skulle kunna utveckla detta system på ett miljömässigt bra sätt. Kulturlivet och naturtillgångarna i länet är andra tillgångar av betydelse. Östergötland kan utvecklas som ett alternativ till storstadsregionerna under miljömässigt gynnsamma betingelser. Vad säger då arbetsmarknadsutskottets majoritet om dessa tankar? uppgift som faller inom ramen för det planeringsoch utvecklingsarbete som en länsstyrelse har att bedriva utan särskilt initiativ från statsmakternas sida.” Vad skall man säga om detta? Utskottet kan tydligen inte tänka sig några nya initiativ. Låt mig säga att Östergötland har en aktiv länsstyrelse, som tillvaratar olika möjligheter. Den vet säkert sin roll, men vad motionen handlar om är att den statliga regionalpolitiken skall gå utanför de ramar som hittills gällt. Det kan också behövas särskilda resurser. Självfallet skall länsmyndigheterna i hög grad svara för upprättande av ett sådant åtgärdsprogram som begärs i motionen. I motionen sägs också att i samverkan mellan statliga och regionala organ, landsting och kommuner och med aktiv medverkan från fackliga och andra intresseorganisationer bör ett åtgärdsprogram för Östergötland arbetas fram. Den poängen, att medverkan och ansvar skall breddas, har utskottet tydligen missat. Än en gång måste jag som motionär konstatera att tankar som går utanför den hittills förda regionalpolitiken inte slagit rot i arbetsmarknadsutskottet. Jag anser för den skull inte att motionerandet har varit förgäves — det pågår ju en debatt om regionalpolitikens roll, och utvecklingen torde framtvinga ett aktivare sätt att bedriva regionalpolitik i framtiden. Östergötland ligger väl till för en sådan nyskapande verksamhet. Länets speciella problem och i minst lika hög grad speciella möjligheter talar för detta. I reservation 44 har Karl-Erik Persson tillstyrkt motionen om ett åtgärdsprogram för Östergötland, och jag yrkar, fru talman, bifall till denna reservation.

Fru talman! När jag nu vill säga några ord om Kalmar län skall jag inte framföra långa klagovisor. Länet är som helhet inte ett krislän, men lokalt finns det anledning till rejäla bekymmer. Sydöstra Sveriges problem har sedan flera år uppmärksammats av regeringen. Som konstateras i betänkandet har en lång rad åtgärder vidtagits med tonvikt på Blekinge, som bl.a. fått utlokalisering av två statliga verk och en ny högskola. Utskottet säger vidare att detta inte innebär en underskattning av problemen i andra delar av regionen. Regeringen och centrala myndigheter ”bör även uppmärksamma bl.a. Kalmar län, där särskilt den norra delen har uppenbara svårigheter”. Jag hoppas att detta är ett löfte att ta fasta på. Själv har jag bidragit till årets motionsflod med förslag på två statliga utlokaliseringar till den norra länsdelen; dock inte av hela verk utan i första hand av delar av statens naturvårdsverk till Västervik och likaså någon enhet ur statens kärnkraftinspektion till Simpevarp, där både OKG och centrallagret CLAB ligger. Dit hoppas vi också få ett bergslaboratorium för fortsatt forskningsarbete kring slutförvaringen. Regeringen kommer att från jordbruksutskottet få en beställning på nya tag för ett Östersjölaboratorium — en beställning som efter algkatastrofen i Västerhavet känns ännu angelägnare. Ett sådant laboratorium skulle ligga väl i linje med den miljöforskning och utbildning som finns vid högskolan i Kalmar och bör därför lokaliseras dit. Att Kalmar nu får behålla sin lärarutbildning och dessutom kommit väl i gång med de nya tekniska linjerna är utomordentligt positivt. Kan man därtill finna möjligheter till samordning med utbildning i norra länet för att minska utflyttningen därifrån, vore detta ett plus för utvecklingen både i norr och i söder. Kalmar län är ett agrart län. De strukturella förändringarna inom jordbrukssektorn är oroande, t.ex. en minskning av betodlingen och därmed risk för att sockerbruket i Mörbylånga inte har tillräckligt underlag. Sockerbetsodlingen är såväl ur jordbruksekonomisk synpunkt som ur sysselsättnings-, beredskapsoch miljösynpunkt så värdefull att den bör bevaras så intakt som möjligt. Ca 400 årsarbeten är i fara om sockerbetsodlingen försvinner. Södra Öland måste få behålla de få industrier som finns. Turismen utvecklas något men kan aldrig bli samma stora näringsgren som på norra delen av ön. Det är dock beklagligt att regeringen i år inte gett tillstånd till färjetrafik från norra Öland till Gotland, ett viktigt inslag i turismen där. Fru talman! Vindkraft bör kunna bli en ny satsning för ön. Vindkraftsutredningen har föreslagit ett stort antal verk utanför de nordöstra och sydvästra kusterna. Den stora mängden har förskräckt bl.a. yrkesfiskarna. Men låt oss pröva oss fram i mindre skala och se konsekvenserna — vi behöver ju elersättning när kärnkraften avvecklas. Kalmar län kan säkert bidra till energiomställningen med mer än vind. Biobränslen kan produceras i länet, och om etanol som drivmedel blir aktuellt, vilket jag hoppas, kan Mönsterås bruk snabbt utöka sin verksamhet även till detta område. Den höjning av länsanslaget som riksdagen beslutade förra året innebar 50 96 mer eller totalt 9 milj.kr. till Kalmar län. Detta var välkommet! Men ser man till befolkningens minskande storlek, där mer än var femte är pensionär, till det ringa antalet statliga arbetare och till det delvis avfolkade inlandet, borde vi ha en större andel för att aktivt kunna stödja näringsliv och glesbygd. Till sist vill jag något ta upp kommunikationerna. Det är bra att kust-till-kust-banan Kalmar/Karlskrona-Göteborg nu ingår i stomnätet, men den behöver rustas upp. Det behöver även E 66-an på några viktiga punkter. Med förväntningar men också med en viss oro ser vi fram mot hur de beslutade förändringarna inom trafikpolitiken med ett större länsansvar skall genomföras i länet. Särskilt i norr behöver kommunikationerna förstärkas, inte försämras. Den regionalpolitiska aspekten i trafikpolitiken får inte försummas.

Fru talman! Den här debatten har nu för andra gången kommit in på ämnet sydöstra Sverige och Kalmar län i synnerhet. Detta berördes också i utskottsrundan av centerns representant Kersti Johansson.

Arbetsmarknadsutskottet har tagit upp detta område i sitt betänkande — man har om inte annat varit tvungen att göra det, eftersom det föreligger motionskrav om en annan politik för detta område — men då har man i första hand berört utvecklingen i Blekinge; detta behandlades av Ingrid Hasselström Nyvall nyss. I likhet med henne konstaterar jag bara detta och hoppas samtidigt att det inte innebär ett första steg i ett försök från utskottets och utskottsmajoritetens sida att glida ifrån de problem som finns i Kalmar län, som ju är en del av detta sammanhängande område i sydöstra Sverige. Jag noterar med tillfredsställelse den utveckling som har skett i Blekinge och de åtgärder som där har satts in. Jag gratulerar Blekinge till dessa resultat. Jag har själv försökt medverka till en positiv utveckling där och deltagit i de beslut som har fattats, och jag hoppas nu att detta skall bli starten på en utveckling som också kommer Kalmar län till del. I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 13 tas tre motioner upp, som jag och några andra centerpartister har väckt under den allmänna motionstiden. I motionerna berör vi utvecklingen i just sydöstra Sverige, i första hand i Kalmar län. I motion A402 föreslår Gösta Andersson och jag att ett landsbygdspolitiskt program utarbetas för en positiv utveckling av landsbygden i Kalmar län. I motion A458 berör Gösta Andersson och jag den regionalpolitiska situationen i Kalmar län, och då i ett vidare sammanhang. Vi kräver ett särskilt sydostpaket. Vidare begär vi i centern i motion A405 åtgärder för en bättre samordning av skärgårdspolitiken, som ju i högsta grad berör just Kalmar län. Fru talman! Effekterna av sex års socialdemokratisk regeringspolitik är inte särskilt uppmuntrande för Kalmar län. Avfolkningstakten har accelererat. Kommunikationerna har allvarligt försämrats. Kapitalströmmarna styrs i riktning från länet. Skattetrycket för länets normalinkomsttagare har skärpts. Orättvisorna när det gäller länets barnfamiljer består. Länets glesbygdsskolor är nedläggningshotade. Det senaste som har hänt beträffande jordbrukets framtida utveckling — jag tänker då på vad som har skett den här veckan i jordbruksutskottet — och beträffande tvåprissystemet för mjölk gör att hundratals jobb inom jordbruksnäringen är direkt hotade. Det är ändå en framgång att få utskottsmajoriteten att inse att det finns uppenbara problem i Kalmar län. På s. 76 i betänkandet ger utskottsmajoriteten uttryck för detta. Man säger nämligen att regeringen och centrala myndigheter även bör uppmärksamma Kalmar län, där särskilt den norra delen har uppenbara svårigheter. Med tanke på denna skrivning hade man kunnat vänta sig ett bifall till våra motioner. Men något bifall blev det alltså inte. Motionskravet om ett landsbygdsutvecklingsprogram för länet avvisas med hänvisning till den generella höjning av anslagen som skedde förra året och som alltså gällde hela landet. Detsamma gäller förslaget om höjda anslag till utvecklingsinsatser. Om utskottet hade följt centerns förslag om en höjning av dessa anslag, skulle det ha möjliggjort ett tillmötesgående av kraven i våra motioner. Därigenom skulle dessa för Kalmar så angelägna åtgärder ha kunnat vidtas. Fru talman! I en särskild motion från samtliga centerpartister i sydöstra Sverige framförs kravet på ett utvecklingsprogram för just sydöstra Sverige. I motion A458 ställer vi i centern — som jag tidigare nämnt — detta krav, med utgångspunkt i den speciella situation som råder i Kalmar län. Vi anger också inriktningen för ett sådant program. Detta vårt motionskrav har fått stöd i reservation 3 av de centerpartistiska ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet. Jag hänvisar till de utskottsrundor som har varit och till att detta, som jag tidigare nämnt, närmare har utvecklats av Kersti Johansson. Jag nöjer mig därför med att instämma i det som hon anfört. Ännu en gång: Utskottets skrivning på s. 76 om att regeringen och centrala myndigheter särskilt bör uppmärksamma Kalmar län kan betecknas som ett fall framåt. Men enbart vackra ord hjälper inte Kalmar län. Det behövs också konkreta åtgärder och en i handling klart visad viljeinriktning — dvs. att länet skall ha en med övriga områden i landet jämförbar framtid. Vad länet nu behöver är alltså mer av raka och klara besked. Jordbruket bör få samma generösa ekonomiska villkor som de som regeringen redan tidigare har medgett skall gälla för ett antal storföretag. Sådana här insatser är nödvändiga när det gäller att underlätta jordbrukets satsning på alternativa grödor. Vidare bör regeringen snabbt ge klara besked om att en fortsatt sockerbetsodling kommer att garanteras beträffande Öland och Kalmar läns fastland. Besked bör också ges om att sockerproduktionen vid bruket i Mörbylånga garanteras för framtiden. Dessutom behövs det besked om att glesbygdsstödet snabbt bör byggas ut, så att det effektivare kan stimulera till utveckling av småföretagsverksamheten i Kalmar län. Det behövs också besked om att ett program för upprustning av länsvägarna kommer att upprättas, med siktet inställt på att länets samliga grusvägar beläggs under en femårsperiod. Regeringen bör även ge klara besked om att mindre skolor i landsorten och ute i samhällena får fortleva även i framtiden. Framför allt bör regeringen nu ge besked om att sydöstra Sverige står på tur för ett regionalpolitiskt utvecklingspaket som har den inriktning som vi föreslagit i vår motion och som överensstämmer med de förslag som har lagts fram när det gäller Bergslagen och norra Sverige. Vad är det som gör att man från statsmakternas sida fortfarande tvekar att handla? Man har ju insett att Kalmar län har problem. Tydligen förstår man även vad det handlar om. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3, 22 och 32 som tillgodoser yrkandena i de motioner som jag har berört i mitt anförande. Om de här framförda förslagen till åtgärder genomförs, skulle det innebära en positiv utveckling för Kalmar län.

Fru talman! Sydöstra Sverige, inte minst Blekinge län, är numera den del av landet som uppmärksammas när regionalpolitiken diskuteras. Det gäller såväl här i riksdagen som i andra sammanhang. Att så blivit fallet har naturligtvis sin förklaring i de svårigheter som Blekinge har brottats med under en lång följd av år och som bl.a. har kunnat avläsas i form av en omfattande utflyttning och en minskande befolkning. Men olika företrädare för länet — det gäller inte minst den fackliga och politiska arbetarrörelsen — har också med kraft fört fram budskapet att Blekinge behövt hjälp och stöd från andra delar av landet. Vi kan till vår glädje konstatera att budskapet har nått fram. Regeringen — inte minst industriministern — och riksdagen har verkligen lyssnat och varit beredda att ta fasta på de krav och förslag som förts fram från länet. Låt mig helt kort redovisa vad som faktiskt har hänt. Lokaliseringsstöd har t.ex. lämnats 1982-1987 till ett sjuttiotal företag i länet och till ett belopp om totalt ca 110 milj.kr. Detta har också haft en sysselsättningseffekt för drygt 800 personer. Sedan den 1 juli 1987 har lokaliseringsstödet utvidgats med ytterligare ca 30 miljoner. Stödet har medverkat till investeringar på i storleksordningen 0,5 miljarder kronor, trots att Blekinge inte ingår i dets.k. stödområdet. Ett antal framtidsinriktade satsningar på teknikutveckling och teknikspridning har gjorts — typ verkstadstekniska centra i Karlskrona och Olofsström, datacenter i Ronneby och elektronikcentrum i Svängsta. I Sölvesborg har statligt stöd utgått till ett s.k. pälsdjurscentrum. Länsanslaget har ökat kraftigt både i absoluta tal och i förhållande till utvecklingen i riket i övrigt. Blekingepaketet innehöll viktiga satsningar på högskoleutbildning och utvecklingsinsatser i samarbete med Lunds universitet. Hamnen Nogersund fick klarsignal för en betydande upprustning. Som en följd av att staten ställde 35 miljoner till förfogande för investeringar i Blekinge bildades Blekinge Finans. Bolaget börjar nu komma i gång på allvar och arbetar för fullt med en lång rad intressanta projekt. Investeringsfonderna har frisläppts för investeringar i Blekinge. Blekinges kommuner och landsting har fått en mycket gynnsam behandling i det system för skatteutjämningsbidrag som riksdagen nyligen har antagit. Det nya planoch bostadsverket flyttar den 1 juli nästa år till Karlskrona och beräknas föra med sig ca 300 nya arbetstillfällen. Även den nya centrala kustbevakningsmyndigheten lokaliseras dit. Den nyligen träffade uppgörelsen om ubåtsförsvaret innehöll en efterlängtad beställning till Karlskronavarvet på ett nytt minjaktfartyg, och den skall tillsammans med uppdraget att bygga en testrigg för försvarets nya ytstridsfartyg ses som att staten även fortsättningsvis behöver Karlskronavarvet som ett marint nybyggnadsvarv. Blekinge får, om riksdagen i nästa vecka antar regeringens förslag — något annat är förmodligen inte att vänta —, en egen högskola med start den 1 juli 1989. Det är utan tvivel så att en gryende optimism har börjat spira i länet, genom att statsmakterna i handling har visat sig tro på en utveckling i Blekinge. Även om en hel del av de insatser som beslutats ännu inte hunnit ge effekt, kan klara förbättringar i sysselsättningsläget nu avläsas. Arbetslösheten är nu nere i strax under 2 Yo i länets samtliga kommuner. Behovet av att bege sig utanför länet för att finna arbete tycks ha minskat markant, vilket bl.a. kan avläsas i att antalet s.k. tillträdesresor nästan halverats på ett år. Antalet ungdomar i ungdomslag har också kunnat halveras. Detta betyder inte att vi nu kan slå oss till ro och blåsa ”faran över”. Vad beror det på? Skälen är bl.a. följande: För det första har de åtgärder som vidtagits ännu inte lett till att befolkningsutvecklingen har vänt i positiv riktning. För det andra är Blekinge ett industrilän med ett antal stora tillverkningsenheter. Jag tänker på företag som Ericsson, Facit, Mörrums Bruk m.fl. Med all sannolikhet är fortsatta stora strukturförändringar att vänta inom industrin, med minskande behov av arbetskraft som följd. För det tredje har kvinnorna i vårt län alltjämt svårare än kvinnorna i riket i Övrigt att finna arbete. Den s.k. förvärvsfrekvensen bland kvinnorna i Blekinge är också klart lägre än i riket i övrigt. För det fjärde är fortsatta förändringar och neddragningar inom det militära försvaret att vänta. Det behövs för det femte ytterligare förbättringar i kommunikationerna. Blekinge kustbana kommer visserligen att vara kvar i det s.k. stomnätet, men när det gäller trafiken är det mycket övrigt att önska. Banans standard är sådan att den behöver en rejäl upprustning. Även vägnätet behöver ytterligare förbättringar. För det sjätte känner vi i vårt län stor oro över föroreningssituationen i Östersjön. Havet är inte bara vårt bästa rekreationsområde utan också en förutsättning för den fiskerinäring som hos oss spelar en så viktig roll. En lokalisering av ett Östersjölaboratorium till Blekinge vore därför god regionalpolitik på mer än ett sätt. Fru talman! Arbetsmarknadsutskottet ägnar i sitt betänkande relativt stort utrymme åt utvecklingen i Blekinge län. Det är glädjande att utskottet visar detta intresse. Jag noterar också att utskottet för sin del är berett att, om det visar sig nödvändigt, förorda ytterligare åtgärder från statsmakternas sida. Det känns naturligtvis tryggt att veta att utskottet har den inställningen. Men än viktigare är det nog — om utskottets ärade ledamöter ursäktar — att Sverige även efter höstens val får behålla den regering som i handling har visat sig beredd att ställa upp för ett litet, utsatt län som vårt.

Fru talman! I dagens debatt har flera debattörer framfört sin synpunkt på och sin oro för sitt läns utveckling. Synpunkter på L-länets utveckling har inte alltid framförts i dessa sammanhang, men det har berott på att vi socialdemokratiska ledamöter från länet tidigare inte har känt så stor oro som vi känner i dag. Fru talman! Jag skall här beröra några av de orosmoln som börjar dra in över vårt län. Eftersom länet är mycket jordbruksdominerat har den förändring som sker inom jordbruket en stor betydelse. Så har det varit tidigare också. På 1950-talet och delvis 1960-talet, då jordbruket genomgick en stor förändring och tekniken fick sitt genombrott, förlorade landsbygden en stor del av befolkningen. Lantarbetare friställdes, men tack vare industrins behov av arbetskraft blev arbetslösheten minimal. I dag är situationen i viss mån likartad. Antalet sysselsatta i jordbruket minskar. Men det är inte bara denna sysselsättningsgren som är i fara. Med jordbruksförändringen följer också livsmedelsindustrin, som är verksam i länet. Här finns tre slakterier, i Ängelholm, Kristianstad och Tomelilla. För närvarande flyttas produktionen från anläggningen i Ängelholm till Kävlinge i Malmöhus län. Härigenom försvinner drygt hundratalet arbetstillfällen från länet. Eftersom produktionen minskar och därigenom också överkapaciteten inom slaktoch charkindustrin i Skåne pågår diskussioner om samverkan mellan slakteriföreningarna KBS i Kristianstad och SCAN. Vad detta kommer att utmynna i är oklart, men en sak är klar, nämligen att det inte blir någon ökning av antalet sysselsättningstillfällen, utan tvärtom. Långtidsutredningen har beräknat att sysselsättningen i jordbruket kommer att minska med 30 26 mellan 1984 och 1995 i landet. Om samma förhållande gäller för Kristianstads läns del, innebär det att 4 000 arbetstillfällen försvinner under perioden. Industrins behov av arbetskraft är i dag, i likhet med under 1950 och 1960-talen, stort och kommer troligtvis att suga upp en del av denna friställning. Det problem som kvarstår är att människor i det traditionella jordbrukssamhället kommer att flytta till andra industrisamhällen. Statens jordbruksnämnd har utrett om det är lönsamt att framställa socker, andra sötmedel, stärkelse och sprit med spannmål som råvara och därmed reducera nuvarande fabrikspotatisoch sockerbetsodling i länet. Kristianstads län är dominerande när det gäller fabrikspotatisodlingen. Inte mindre än hälften av landets odling sker i länet. Även sockerbetsodlingen är stor och utgör nästan en fjärdedel av landets odling. Produktionen har tradition. Under hela efterkrigstiden har en utveckling skett med sockerbetor och fabrikspotatis som tunga delar av växtodlingen. Detta har också medfört stora kapitalinvesteringar i maskiner och bevattningsanläggningar. Såväl sockerbetor som potatis är mycket viktiga omväxlingsgrödor i länets växtodling. Vid en minskning eller utslagning av sockerbetsoch fabrikspotatisodlingen skulle sannolikt huvuddeien av dessa grödor komma att överföras till spannmålsodling. Detta skulle medföra såväl en totalt sett minskad sysselsättning i jordbruket som en väsentligt mer ojämn arbetsfördelning över året. Vidare kan tilläggas att den i dag besvärliga miljösituationen i Hanöbukten, dit näringsläckaget från jordbruket är stort, kommer att bli sämre i stället för bättre vid övergång till spannmålsodling, beroende på mindre upptagning av växtnäring. Om nu jordbruksnämndens rapport eller utredning omsätts i verklighet kommer detta att innebära ytterligare påfrestningar på jordbruket, i en situation då det pågår en omfattande omställning. På flera håll, bl.a. i Kristianstads kommun, arbetar man med att finna nya vägar för jordbruket. Att ytterligare späda på problemen kan få den största entusiast att resignera. Det är därför viktigt att näringen ges andrum. Låt oss klara ut de problem som jordbruket har i dag. Därefter, när det råder stabilitet, kan jordbruksnämndens rapport eventuellt lyftas fram och analyseras. Men klart är att den vinning som redovisas när det gäller tillverkning av sprit av spannmål i stället för av potatis ändå får ses som marginell. Jag anser att man måste lägga större vikt vid samhällsekonomin. Arbetstillfällen Prot. 1987/88:127 kommer att försvinna inom en näring som redan är ansträngd och som har svårigheter att finna alternativ. Fru talman! Den yrkesmässiga fruktodlingen är också till stor del lokaliserad till Skåne och den är en viktig näringsgren på Österlen. I Kristianstads län uppgår antalet fruktodlingar till ca 370 och dessa har mycket stor betydelse för sysselsättningen i sydöstra Skåne. Under en stor del av året sysselsätts en mängd personer med skördearbete, beskärning av fruktträd, sortering av frukt på de olika fruktpackerierna och transporter. På t.ex. Förenade Frukts ekonomiska förening i Kivik och Kristianstad som ägs av 200 fruktodlare, är antalet årsanställda 20 personer, men under högsäsong uppgår arbetsstyrkan till 130 personer. Från dessa bygder förses svenska folket med frukt under tiden september till februari varje år. Utan fruktodlingens importskydd hade inte odlingens positiva utveckling varit möjlig. Nu äventyras det svenska importskyddet genom Amerikas krav som går ut på att detta är i strid med GATT-avtalet. Skulle skyddet tas bort, kommer svensk yrkesmässig fruktodling att få mycket svårt att överleva. Importskyddet har utgjort en förutsättning för att landets fruktodlare vågat investera i odlingar, vilkas fruktträd först fyra fem år efter plantering börjat ge avkastning. Nya odlingsmetoder har medfört mycket stora investeringar för den enskilde odlaren. Fruktodlingen är i dag dimensionerad efter den svenska marknadens behov, vilket bl.a. innebär att konsumenterna erbjuds ett rikhaltigt urval av olika sorters frukt under hela den svenska fruktsäsongen. Utan nuvarande gränsskydd skulle det inte vara möjligt att bedriva yrkesmässig fruktodling i Sverige. Om Amerika fullföljer sina krav, måste vi också ställa större krav på importerad frukt — man konkurrerar inte på samma villkor i dag. Om så inte sker kommer vi inte att kunna se det vackra blomträdsblommande Kivik som i dagarna är som vackrast. Fru talman! Fisket har också stor betydelse för länet och då speciellt för Simrishamn. Lyckligtvis kan sägas att en nyinvestering sker i fiskeflottan, men samtidigt ökar också kraven på yrkesfiskarna. Investeringarna är dryga, gångavstånden längre och fångsterna mindre. Den positiva inställning som yrkesfiskarna på senare tid visat bådar ändå gott för en framtid för fisket på Österlen. Däremot vore det bra om förädling kunde ske i högre grad. Simrishamns kommun har tagit initiativ till ett försök att hitta nya grepp när det gäller sillförädling. Detta grepp har tagits i dagarna. Fru talman! Till sist vill jag också avslöja det sista orosmolnet. I försvarsutredningen 1988 har flaggats för indragning av regementen. Det är inte utan att det även här finns stor oro för länets regemente. Jag har pekat på en del sysselsättningsområden som skapar oro i länet. Det är viktigt att alla berörda instanser är lyhörda och tänker förnuftigt beträffande Kristianstads läns utveckling. Detta gäller utskott, regering, länsstyrelse, kommuner. Alla måste ta sitt ansvar annars blir orosmolnen ett åskväder som kan få besvärliga verkningar.

Fru talman! De regionalpolitiska debatterna brukar sträcka sig över en hel dag — en dag som i jargongen bland en del ledamöter och journalister litet ironiskt betecknas som ”hembygdens dag”. Därmed har man väl gärna med en smula sidovördnad velat antyda att debatten till stor del handlar om bypolitik och småtterier. För den som emellertid gör sig mödan att lyssna under hela denna debatt har emellertid vad som sägs ett mycket stort politiskt allmänbildningsvärde. En sådan här dag är som en mycket intressant och lärorik resa över den svenska kartan. Man får också de praktiska problemen presenterade för sig på ett konkret och näraliggande sätt. Därför fyller den långa regionalpolitiska debatten sin funktion. Den har, som sagt, ett stort värde för den som gör sig mödan att lyssna till den. Jag råkar nu komma näst sist i denna debatt, vilket sammanhänger med att jag skall tala om sydöstra Sverige och Blekinge. Det ligger en viss symbolik i detta, eftersom det rör sig om en landsända som under många år just har kommit sist, en landsända som på något sätt har utgjort en skuggzon i den politiska begreppsvärlden. Problem har länge funnits där. De har vuxit, samlats, och det har dröjt mycket länge, innan man har uppmärksammat dem. Som Yvonne Sandberg-Fries med rätta påpekade har nu en öppning kommit till stånd. Man har en annan attityd till och en annan insikt om vad som sker i denna landsända. Det har också hänt en del konkreta och positiva ting. Vid denna sena timme är det inte min avsikt att här räkna upp de många förslag och initiativ som den vpk-motion som behandlar Blekinge innehåller. Var och en kan i de offentliga handlingarna läsa motion A478. Låt mig i stället offra ett par minuter på att peka på ett nog så viktigt detaljproblem för Blekinge, och kanske också för delar av Kristianstads län. Det rör sig inte bara om ett detaljproblem, utan det är dessutom litet grand av en principfråga, eftersom hanteringen av problemet visar hur regionalpolitik inte skall bedrivas. Jag avser de aktuella planer som finns för järnvägstrafiken på Blekinge kustbana fram till Hässleholm. Inte minst från vpk har det framhållits många gånger hur viktig denna järnväg är, och framför allt skulle kunna vara, för dessa bygders utveckling, och hur viktigt det är att man behåller en järnväg där och utvecklar den, så att järnvägen får en högre standard och en bättre kapacitet än vad den nu har. Det var med tanke på detta som vi från vpk i resonemangen med socialdemokraterna om bensinskattehöjningen ställde som ett av de villkor som vi ville ha uppfyllda att Kristianstad-Karlskrona-banan skulle stanna kvar inom SJ:s stombanenät och där uppnå den status som det innebär. På det viset ville vi rädda banans framtid och garantera att den kunde knytas till det övriga stambanenätet och till Västskåne på ett för framtiden bra sätt. Man kan också erinra om att det många gånger i regionalpolitiska debatter har betonats hur viktigt det är att olika områden, olika sektorer av de offentliga verksamheterna, samspelar och handlar logiskt och sammanhängande för att kunna garantera bästa möjliga regionalpolitiska effekt. Det får inte bli så att man inom ett område företar åtgärder och fattar beslut som direkt motverkar vad man genom satsningar på den offentliga sektorn vill uppnå på ett annat område i form av regionalpolitisk utveckling och effekt. Järnvägen spelar i det här fallet även en stor miljöpolitisk roll. Att motortrafiken längs den stora Blekingevägen uppenbarligen är en miljöfara har inte undgått någon som känner bygderna eller som har levt någon del av sitt dagliga liv där nere. Det är en fara för den natur och det friluftsliv som är en speciellt stor tillgång just för Blekinge. Därför är det betydelsefullt att man också ur trafikpolitisk utgångspunkt rustar upp banan och ser till att den utvecklas till sin fulla kapacitet och kan fylla sin framtida roll i ett sundare och effektivare transportväsen för regionen. Med den bakgrunden måste man också protestera mot de aktuella och förutsedda förändringar som är på gång när det gäller denna bana. Det är uppenbart att vad man nu företar sig på SJ-håll är ägnat att försämra servicen, och det har delvis tyvärr redan haft sådana effekter. Ett av exemplen är sovvagnsförbindelserna med Stockholmsregionen. Man har tidigarelagt avgångstiden från Karlskrona jämfört med tidigare, vilket är en serviceförsämring. Vad värre är är att man har dragit in den särskilda sovvagn som fanns från Kristianstad norröver så att man, när man skall åka nattåg till Stockholm från Kristianstad, får vänta tills klockan är över halv tolv innan Karlskronatåget kommer. Det fanns tidigare en direktvagn som utgick från Kristianstad. Dessa saker kan tyckas små i det större sammanhanget, men det är den typen av serviceförsämringar som åstadkommer felaktiga trafikpolitiska effekter och som också är ägnade att stöta bort trafikanter och därmed utarma järnvägen och försvåra dess möjligheter att på sikt fylla den viktiga roll den har att fylla i en region som denna. Jag vill öppet säga att det inte är första gången under sin korta tid som generaldirektör som SJ-chefen visar dåligt allmänpolitiskt omdöme genom att gå ut och tala om SJ:s privatisering och föra någon sorts debatt, vilket han inte har minsta mandat att göra, eftersom den tanken saknar stöd i något politiskt parti i denna kammare.

Fru talman! Med dessa kritiska synpunkter skall jag lämna debatten, eftersom jag inte vill förlänga den ytterligare. Jag yrkar bifall till reservation 46 av Karl-Erik Persson, vilken reservation berör sydöstra Sverige.

Fru talman! Bergslagens situation har inte nämnvärt förbättrats genom regeringens s.k. Bergslagspaket. De olika ”paketen” synes verka mest som uppehållande försvar och ger inte den offensiva satsning som behövs. Bergslagen har diskuterats många gånger i kammaren, senast i våras. De centermotioner som riksdagen har avslagit har det gemensamt att de vill vända en pågående negativ utveckling till något positivt. I ett stort antal punkter har vi från centern i motioner fört fram förslag för att utveckla Bergslagen. Innevarande års höjning av länsanslaget, som en riksdagsmajoritet beslutade mot socialdemokraternas vilja, har varit till stor nytta för Bergslagslänen. Uppskattningsvis 50 milj.kr. har kunnat användas med egna beslut i länen, och det är viktigt att Bergslagslänen tillsammans med andra län får fatta egna beslut och stödja många mindre projekt som kanske inte skulle få den uppmärksamhet som de förtjänar vid centrala beslut. Detsamma gäller nu, och det finns alltså all anledning att stödja centerns reservation 32 till detta betänkande vid omröstningen i morgon. Den reservationen lämnar utrymme för fler satsningar i länet.' Vi föreslår en ökning av länsanslaget med 110 milj.kr. Jag kan meddela att det under de senaste dagarna vid en genomgång på länsstyrelsen har visat sig att dessa medel har kommit till stor användning. Vi är också i den situationen i Bergslagslänen att det kommer att behövas ytterligare medel därför att det står projekt i kö. Vi har satt i gång ett framgångsrikt arbete med lokala utvecklingsgrupper. Detta leder till förväntningar från dessa grupper och samtidigt finns det förväntningar från länsstyrelserna att man skall kunna åstadkomma en vändning i de delar av länen där utvecklingen är negativ. Det finns ingen anledning att här upprepa de siffror som presenteras för Bergslagslänen och Värmland. De framgår av bilagor till betänkandet, och intresserade ledamöter kan läsa att det har skett förbättringar här liksom i Sverige i stort. Det är bara att konstatera, vilket också utskottet gör, att utvecklingen är något svagare. Vi har alltså många människor som är föremål för arbetsmarknadsåtgärder, och vi har alltför många som inte har kunnat få något arbete. Bertil Jonasson och jag har väckt ett antal motioner som rör Värmland. Vi har föreslagit program som skulle förbättra situationen för länets invånare. Alla dessa motioner och yrkanden har blivit avstyrkta av utskottsmajoriteten. Jag finner dock som centerpartist glädje i att de centerpartireservationer som fogats till betänkandet till stor del tar fasta på motionernas innehåll. Ett riksdagsbeslut enligt dessa reservationer skulle naturligtvis innebära att man fick möjlighet att genomföra mycket av det som Bertil Jonasson och jag föreslår i våra motioner. Tidigare har Värmlandsfrågorna förts fram i kammaren och jag skall bara säga att det hade varit lättare för Göthe Knutson om han hade kunnat spåra något av allt det positiva han sade i de reservationer som finns med i utskottets betänkande från moderata samlingspartiet. Detsamma gäller Hans Rosengren. Vi är ju i långa stycken helt överens, och i flertalet motioner från Värmland föreslås ungefär samma åtgärder. Vi ställer gemensamt upp bakom dessa förslag. Det hade också varit lättare för honom om han haft stöd från socialdemokraterna i kammaren. Då skulle man ha kunnat genomföra mycket av det som har föreslagits. Fru talman! Slutligen vill jag säga några ord om ett yrkande i centerns kommittémotion angående turism. Vi vill ha ändrade förhållanden. Om man i dag skall få regionalpolitiska medel för turistsatsningar, skall man tillhöra ett primärt rekreationsområde om anläggningen finns i stödområde C. Stora delar av Bergslagen är i den situationen. Utskottet säger att regeringen kan göra undantag från regeln, och det har man gjort. Men det skulle innebära en betydligt bättre planeringssituation för de företag som tänker etablera sig i regionen om de från början visste att de kan påräkna regionalpolitiskt stöd. Med dessa ord, fru talman, vill jag yrka bifall till alla reservationer i utskottets betänkande som det står centerpartister bakom.
Fru talman! Detta är den sista regionalpolitiska debatten som jag deltar i, och i ett sexminutersanförande vill jag sammanfatta en del av mina egna synpunkter på regionalpolitiken. Först vill jag slå fast det viktiga målet för regionalpolitiken: Att öka den enskildes möjligheter att fritt välja arbete och bostadsort och att åstadkomma en mer likvärdig ekonomisk, social och kulturell standard för landets olika delar. Många talare i dag och i den regionalpolitiska debatten generellt tycks ha glömt bort denna målsättning. Den övergripande uppgiften för oss politiker, som har de regionalpolitiska instrumenten i vår hand, är att återge människorna i glesbygden tron på en bra framtid för deras bygd. Den tron har de inte i dag. De ser och upplever mycket intensivt att deras bygd håller på att förtvina och dö. Jord och skog ger inte samma möjligheter för människor att försörja sig som tidigare, gruvnäringen sviktar och de nya arbetstillfällena finns närmast i någon expansiv kustzon eller längre bort i Sydoch Mellansverige. Särskilt unga människor är rädda för denna utveckling, rädda att bli lämnade ensamma att lösa glesbygdens många problem med indragen skola, inga allmänna kommunikationer, dålig postgång och allmänt dålig samhällsservice. Kan vi då rädda varje by eller ens varje tätort av i dag? Svaret — det ärliga svaret — på den frågan är nej. Allt förändras i vår värld, och den förändringen sker också i våra regionalt svaga områden, vilka åtgärder vi än vidtar. Men jag har en orubblig tro på att inlandets skogsbygder och fjällregioner har en god chans att överleva och att överleva på en god standard, om vi verkligen bemödar oss om att tillvarata dessa bygders speciella förutsättningar. I skogslandet och fjällbygden måste vi se sysselsättningen som ett paket av flera. Den specialisering på en kunskap, ett yrke och ett jobb som är oftast förekommande i tätortsregionerna har liten eller ingen marknad i glesbygden. Arbetet med jord och skog och ett säsongarbete av något slag är ofta en bra lösning av försörjningsproblemet i skogslandet. Turistnäring i kombination med en annan sysselsättning under turismens dödsäsong är ett annat exempel. Detta är ett känt faktum, men då det gäller konkreta åtgärder för att understödja dessa kombinationer är vi förvånansvärt valhänta. Det finns inget standardsystem som passar in på de aktuella fallen. Min medicin för dessa fall är följande: Omfördela mer pengar till regionala myndigheter och ge dem vida ramar att understödja enskilda projekt som bygger på s.k. försörjningspaket. Detta kan vara en lösning. Men det finns andra lösningar. Glesbygden har också kommit i kläm vid den strukturrationalisering av traditionella näringar som skett i kombination med en ny teknik inom kunskapsintensiva eller högteknologiska områden. I stället borde det vara tvärtom. Man måste ta till vara de möjligheter till decentralisering som uppstår genom den nya informationsteknologin. Även om informationsteknologin måste finnas i en storskalig dimension öppnar den också nya möjligheter till småskalighet och flexibilitet. Jag tycker det känns hoppfullt när jag reser genom en liten by inne i Västerbottens fjällvärd — Umnäs — och ser reklam för ett nystartat dataföretag som finns i en vanlig gård och som redan har en fast kundkrets runt hela regionen. Detta är kreativitet och framåtanda! Regionalpolitiken skall naturligtvis stötta just sådana initiativ — det är början på en ny era. Detta låter sig sägas, men vad sker i verkligheten? Den ser ut bl.a. så här: Skellefteå har målmedvetet arbetat på att bli en centralort för datakunnandet genom att anordna utbildning redan på gymnasienivå, genom att starta decentraliserade högskolekurser och genom att ta det djärva steget — därigenom passerade man de flesta konkurrenter i landet — att inköpa en IBM s.k. superdator. Hur har då dessa initiativ stöttats? Gymnasieskolan har haft svårigheter att få tillräckliga resurser för sin undervisning, och när ytterligare en superdator skulle placeras i Sverige för att komplettera Skellefteås egen togs inte Skellefteås bud på allvar. Förord gavs till Linköping, och i andra hand till Lund. Denna unika chans att på allvar etablera Norrland på det högteknologiska området har alltså försuttits. ”Det får vara någon måtta på era ambitioner i norr” fick jag höra i sammanhanget i en diskussion. Va då — skall vi norrlänningar ha mindre ambitioner än människor från andra delar av Sverige? Detta upplever vi som ett uttryck för en kolonial inställning. Till sist, fru talman, en kort minnesoch önskelista! Stötta Umeå universitet! Det är den bästa regionalpolitiska satsningen som har gjorts. Trygga möjligheterna till samfärdsel i glesbygden, håll postlinjerna öppna och ge de små skolorna en ny chans!

Fru talman! Jag skall först be att få instämma i de synpunkter som Jan Hyttring här har framfört. Värmland behöver det talas om — det ligger efter i många avseenden, och det är mycket som behöver göras. Jag har många gånger talat om det. Fru talman! Riksdagen har nu bevittnat en lång regionalpolitisk debatt. För mig, som kommer från en glesbygd och som i mer än 20 år i glesbygdsutredning, i delegationer och i riksdagen arbetat för rättvisa och förbättringar för glesbygdsfolket, borde den här debatten var ljuv musik: Statsråd och ledamöter har talat så väl. Från olika partier har man lagt orden så väl till förmån för glesbygden. Men talandet är en sak — ställningstaganden vid omröstningarna i olika frågor här i riksdagen är en annan. Om ord och handling följdes åt skulle glesbygden inte vara i den situation som den nu är och som så många här har talat om. Varför är det så? Jo, om man har för avsikt att komma till rätta med problemen bör man tänka på det i alla frågor som behandlas här i riksdagen. Då skall man ställa upp för vad som gynnar glesbygden. Det gäller jordoch skogsbruksfrågor, frågor som gäller näringsliv i glesbygden, anslag till de mindre och medelstora vägarna samt service av olika slag. Det gäller vidare utbildningsmöjligheter, stimulanser på skatteområdet, m.m. Jag började min politiska bana som socialdemokrat, men jag gick över till centern när jag kom underfund med att centern var det parti som bäst tog till vara glesbygdens intressen. Efter 42 års arbete i centern, varav över 30 år här i riksdagen, är jag tacksam över att få arbeta för det parti som arbetar bäst i de här avseendena. Det gäller också arbetet för småfolkets intressen. Jag skall ändå medge att många andra politiker här i riksdagen haft samma åsikter men inte kunnat få gehör för dem i sina partier, då dessa inte hundraprocentigt stöder glesbygden. Glesbygdsdelegationens folk har gjort ett bra arbete. Det är angeläget att de får bättre anslag och bättre stöd från sina resp. partier. Man känner så väl att det behövs när man sitter i delegationen. Då det här inlägget kanske är mitt sista, i varje fall inom det här området, vill jag uttala min tacksamhet över att glesbygdsoch regionalpolitiken ändå gått framåt. Hela Sverige skall leva, säger vi i glesbygdsdelegationen, och det vill nu allt fler ställa upp för. Låt det då också bli resultat! Fru talman, ärade kammarledamöter i samtliga partier! Tänk på glesbygden och dess folk i olika frågor som avgörs här i riksdagen! Och tack för allt arbete i det avseendet som varit ärligt! Skall våra efterkommande få ett vackert och miljövänligt land att leva i måste hela Sverige leva. Fru talman! Jag ansluter mig givetvis till de centerkrav som har framförts i utskottsbetänkandet.

Fru talman! Jordbruksutskottets betänkande 1987 88:93. Lagen avses innehålla de grundläggande bestämmelserna om djurskyddet. Den nya lagen avses omfatta samma djurslag som 1944 års lag, dvs. husdjur och andra djur som hålls i fångenskap. Skyddet för djuren förstärks. För djur inom husdjursskötseln ställs särskilda krav på att djuren skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Särskilda regler införs som innebär att djuren skonas från obehag och lidande vid slakt. Krav på tillståndsplikt införs för ridskoleverksamhet och pälsdjursuppfödning, som sker yrkesmässigt eller i större omfattning. Tillståndskravet för kennelverksamhet bibehålls, s.k. doping förbjuds och skyddet för tävlingsdjur utvidgas. För djur som används i vetenskapliga försök föreslås skärpta krav på tillstånd till verksamheten och på att det skall finnas en ansvarig föreståndare. En utökad etisk prövning och krav på utbildning för dem som arbetar med försöken föreslås. Skärpta straff för brott mot lagen föresiås. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 1988. I propositionen redovisas också en ny organisation av de djurförsöksetiska nämnderna samt vissa anslagsfrågor. Vissa ekonomiska styrmedel föreslås för att förbättra djurhälsan och skyddet inom husdjursskötseln. Det blir förbjudet att använda, annat än i undantagsfall, foder som innehåller köttmjöl från självdöda djur. Utskottet tillstyrker de framlagda lagförslagen och gör uttalanden om djurhållningen, särskilt såvitt avser burhönssystemet. I anledning av motioner om försöksdjursanvändningen föreslår utskottet att riksdagen uttalar sig för förbud mot den s.k. LD 50-metoden och mot kosmetikatester på djur. En skyldighet att märka kosmetiska produkter med avseende på förekomsten av djurförsök vid tillverkningen föreslås också. Dessa våra motionskrav tillgodoses därmed vad gäller försöksdjuren. Till betänkandet har fogats sju reservationer och tre särskilda yttranden, till vilka jag återkommer. Herr talman! Det finns en tradition för god djurhållning bland Sveriges djurhållare. Djurhållningens ekonomiska betydelse för Sveriges bönder t.ex. innebär dessutom i sig en garanti för god omvårdnad. Bakom fall av djurplågeri eller vanvård av djur, som tyvärr ibland ändå inträffar, står nästan alltid personliga sociala problem. Dessa leder till bristande förståelse för djuren och leder till oförmåga att handha dessa. Det är viktigt att snabba ingripanden sker i dessa fall. Djurskyddet gäller förhållandet mellan människan och de djur som hon har i sin vård. Sedan urminnes tider är människan beroende av att hålla husdjur av skilda slag för olika ändamål, och medvetenheten om att dessa djur behöver skyddas och vårdas är lika gammal som husdjursskötseln. Djurskyddsfrågor intresserar också människor i hög grad, och ett stort engagemang kommer ofta till uttryck såväl i vad gäller djurskyddet i allmänhet som i fråga om enskilda djurskyddsfall. Dagens lantbrukare ägnar, liksom gångna tiders, stort intresse åt sina djur och har mycket stor kunskap om djuren och deras skötsel. Sedan lång tid tillbaka har också människor slutit sig samman i djurskyddsföreningar och därigenom markerat att de vill ta ett särskilt ansvar för djurens välbefinnande. Djurskyddet är sålunda en viktig etisk fråga. I vårt land har djurskyddet en bred förankring i människors medvetande. Som en viktig del av vårt kulturarv ingår att djur skall garanteras skydd. Vår djurskyddslag från 1944 bygger på denna grundprincip. Samma principer måste vara vägledande för ny lagstiftning. Det är viktigt att söka förebygga vanvård och djurplågeri. Ökade kunskaper om djurens behov och olika sjukdomar har tagits till vara för att förbättra förhållandena för djuren. I dagens djurhållning är trånga, mörka och ohygieniska stallar i stort sett borta och ersatta av ljusa, lättskötta och dragfria utrymmen. Det behövs en ny djurskyddslag som är genomarbetad och förankrad hos dem som den mest berör och hos dem där kunskaperna finns. Grundprinci pen för en ny lagtext och dess tillämpningsföreskrifter måste givetvis vara att de bygger på kunskap och beprövad erfarenhet. Det förslag som riksdagen nu skall ta ställning till utgörs av en ramlag. Lantbruksstyrelsen skall därefter skriva anvisningar och tillämpningsföreskrifter. Det är dessa som kommer att avgöra hur lagstiftningen fungerar i praktiken. Därför är det ytterst svårt för riksdagens ledamöter att förutse och överblicka vad den nya lagen kan komma att innebära när den skall tillämpas. Detta framkommer med önskvärd tydlighet i lagrådets yttrande över lagrådsremissen: ”Vad som kommer att stadgas i en kommande djurskyddsförordning kan endast i vissa delar anas genom i lagmotiven givna antydningar.

Bestämmelserna i sistnämnda del är i ej ringa mån försedda med förbehåll, att de kan sättas åsido genom i administrativ ordning meddelade undantagsföreskrifter. Vi moderater delar lagrådets synpunter. Vi vill därför i reservation nr 1 framhålla att tillämpningsföreskrifterna måste utformas i nära samarbete med berörda organisationer m.fl. Bestämda krav bör ställas på att t.ex. lantbruksstyrelsen samråder med dessa organisationer innan föreskrifterna fastställs. Kunskap och erfarenhet måste utnyttjas. Vi vill ge regeringen detta till känna. Då det gäller kravet på betesgång som framförs anser vi moderater det vara felaktigt att införa ett obligatoriskt krav på utevistelse. Utevistelse innebär inte alltid att djuren skulle få det bättre. Förhållandena växlar mellan skilda delar av landet och mellan olika besättningar. Den enskilde djurhållaren har den bästa möjligheten och ansvaret för att avgöra vilket som är bäst för djuren. Ingen lagstiftning eller reglering kan ersätta det personliga ansvar som djurskötaren har för djurens välbefinnande. Det är den kompetens, det intresse och det engagemang som finns hos den som sköter djuren som avgör hur djuren mår. Välskötta och friska djur är den främsta förutsättningen för god produktion och därmed näringens överlevnad. Lantbrukarna är väl medvetna om detta och strävar därför efter att åstadkomma bästa möjliga stallmiljö. Det är givetvis bra om djuren kan vistas ute, men om inte utevistelsen blir regelbunden och om de klimatologiska förhållandena är dåliga, kan det t.o.m. vara till nackdel för djuren. I propositionen medges också att undantag i det enskilda fallet kan behöva göras. Detta är alltså ytterligare ett argument mot ett obligatorium. Vi vill i reservation nr 3 ge regeringen detta till känna. Herr talman! Dagens svenska äggproduktion bedrivs huvudsakligen i burhönssystem. Detta system har starkt kritiserats på olika håll, främst på grund av att det inte anses i tillräcklig utsträckning kunna tillgodose djurens grundläggande rörelsebehov. I sammanhanget bör dock konstateras att kraven från samhällets sida om rationalitet, god djurhållning, hög kvalitet på äggen samt mindre användning av antibiotika — tillsammans har lett till att äggproduktion främst företas i bursystem. När man nu från samhällets sida hastigt gör helt om måste näringen ges tid, tänka efter, analysera, se helheten osv. innan man går vidare. Det gäller att hålla öppet för olika lösningar och se vad de kan innebära med hänsyn till de olika effekterna för miljö, hälsa och produktkvalitet. Nuvarande burhönssystem kan ge anledning till viss kritik vad gäller rörelsebehovet. Dock bör konstateras att det för närvarande inte finns några alternativa system färdigutvecklade, i varje fall inga som leder till bättre förhållande för vare sig höns eller produktion. Försök som pågår inriktas för närvarande på utveckling av de nuvarande bursystemen så att djurens beteendebehov på olika sätt kan tillgodoses i större utsträckning. Undersökningar har gjorts och görs också i fråga om stallar för golvhöns. Höns i stort antal på golv medför en betydligt sämre djurhälsa. Det skulle också bli svårt att stoppa sjukdomsspridning utan att använda antibiotika i fodret. På 1940 och 1950-talen var dödligheten i sådana besättningar uppåt 50 0 i medeltal per år. Höns i stora flockar utsätts nämligen för ett socialt tryck. Följden blir att en del utestängs från foder och vatten, andra får hackskador och kannibalism uppstår. Det finns risk för att ett system utan burar fordrar avnäbbning och antibiotika i fodret för att klara en något så när acceptabel djurmiljö. En snabb avveckling av burhönshållningen innan bättre alternativ är tillgängliga är till men för hönsen. Om ett förbud införs efter en avvecklingsperiod kommer ingen utveckling att ske. Den forskning som nu sker kring bättre burar med t.ex. sittpinne, klovässare, sprättlåda och reden skulle stanna av. Åtskilliga producenter skulle troligen köra på så länge det går med nuvarande system och sedan lägga av för gott 1998. Ett förbud mot burhöns leder då ofelbart till ett importberoende och då av ägg, producerade på det sätt som man nu vill förbjuda i Sverige, av burhöns med hjälp av antibiotika osv. Detta vore såväl moraliskt som etiskt stötande. Enligt vår mening måste nya system för hönshållning uppfylla vissa villkor. Systemen får inte försämra miljön för hönsen, t.ex. genom att antibiotika generellt måste användas i fodret, eller avnäbbning måste ske. Äggens hygieniska kvalitet får inte försämras och arbetsmiljön bli lidande. Vi anser också att ett märkningssystem måste till i framtiden som talar om var och hur äggen producerats. Det må gälla i utlandet eller i Sverige, om äggen producerats av golvhöns, av burhöns eller på annat sätt i mindre skala. Ett ökat konsumentinflytande över produktionsmetoden skulle då förhoppningsvis komma till stånd. I reservation nr 3 har vi moderater tagit upp hela problematiken kring äggproduktionen och vill genom denna ge regeringen detta till känna. Herr talman! Då det gäller tillståndsplikt för viss djurhållning och uttalande om pälsdjursnäringen har vi moderater reserverat oss. I reservation nr 7 anser vi att för en utvidgning av tillståndsplikten till att omfatta även ridskoleverksamhet och pälsdjursuppfödning saknas tillräckliga skäl. Vi anser att den utvidgning som föreslås är onödig och medför onödig byråkrati. Vi utgår ifrån att djuruppfödarna är kunniga och intresserade samt att de känner ett stort ansvar för sin verksamhet. En god skötsel och djurmiljö är en förutsättning för ett gott resultat. De som missköter sina djur är tack och lov ett fåtal. Det är viktigt att dessa människor på ett effektivt sätt hindras från att fortsätta med djurhållning. Detta sker inte genom att tillstånd krävs för verksamheten. I stället handlar det om den tillsyn som sker från länsveterinär, länsstyrelse och miljöoch hälsoskyddsnämnden. Tillståndet gör inte att behovet av tillsyn minskas. Då det gäller operativa ingrepp på djur föreslås som huvudregel att det i fortsättningen skall vara förbjudet att företa sådana i annat fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl. Svanskupering av hundar företas i dag utan sådana skäl. Starkt delade meningar förekommer i dag om sådan kupering i framtiden skall vara tillåten. Inget av de nordiska länderna har i dag något förbud som tillämpas i praktiken. I propositionen föreslås att frågan löses efter överläggningar med Norge och Finland. Önskvärt är också att samma regler gäller så långt möjligt för övriga Europa. Svanskupering av kosmetiska skäl bör enligt propositionen inte tillåtas. Vi stöder propositionen i detta avseende, men eftersom tveksamheten är stor om vad som anses vara kosmetiska skäl anser vi att lantbruksstyrelsen bör samråda med berörda parter innan föreskrifter fastställs. Utskottet har biträtt denna uppfattning. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationer som fogats till betänkandet och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Djuren i Sverige skall få det bättre, därom finns det en enighet i stora stycken. Många enskilda människors engagemang för djurens rätt, djurens etik och många människors respekt för livet har lett till en opinionsbildning som allt fler tagit intryck av. Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök är ett exempel på en organisation som nu anser sig ha lyckats få igenom en del av sina önskemål med det beslut som vi nu i riksdagen skall fatta. Enligt folkpartiet skall korna få beta i sommarhagen, värphönsen slippa ut ur burarna, pälsfarmarna förändras, djurförsöken minskas kraftigt och inte minst, vilket jag särskilt understryker — i folkpartiets Sverige skall hunden få behålla sin svans, svanskuperingen, denna amputation, skall avskaffas. Herr talman! Vii folkpartiet vill först sätta fingret på ett par ömma punkter i regeringens hantering av den föreslagna lagstiftningen. Förslag till ny djurskyddslag har inte remissbehandlats på sedvanligt sätt. Därför har myndigheter och organisationer vilkas medlemmar berörs av den nya lagen inte fått tillfälle att yttra sig på brukligt sätt. De bifogade remissvaren i propositionen grundar sig på lantbruksstyrelsens lagförslag från 1982. Detta är också en pedagogisk brist, om man har syftet att vinna förståelse också hos människor som har avvikande uppfattning mot huvuddelarna av vad vi är överens om i betänkandet. Vidare är själva lagstiftningstekniken inte bra. Detta är en ramlag — den typ av lagstiftning som många av oss i folkpartiet också kritiserar i många andra sammanhang. Det är inte bra och kan förorsaka osäkerhet hos många att nästan hälften av alla paragrafer överlämnas till regering och myndighet att närmare precisera. Vi i folkpartiet känner stark tveksamhet inför detta. Men vi vill inte indirekt försena de förbättringar i djurskyddet som behövs och ändå kan göras nu. Vi motsätter oss därför inte att lagförslaget behandlas. Denna lagstiftningsteknik med en ramlag leder till en osäkerhet hos en del människor, hur vattentätt förbudet mot rutinmässig svanskupering av vissa hundraser ändå blir. Jag vill understryka att utskottets uppfattning är att svanskuperingens tid är slut och att särskilda skäl inte kan tolkas som önskemål inför tävlingar eller önskemål om några långvariga, rent av mångåriga övergångsperioder. Särskilda skäl är så nära synnerliga skäl som tänkas kan. Jag vill, till framtida vägledning, betona att utskottets uppfattning är att det i allt väsentligt handlar om veterinärmedicinska skäl. Vi understryker också detta i utskottet genom att ange att svanskupering av kosmetiska skäl inte bör tillåtas. Tyvärr ger ramlagssystemet möjlighet att låta regeringen besluta eller till och med bemyndiga lantbruksstyrelsen meddela föreskrifter om undantag. Här är det därför på sin plats att också jordbruksministern redan nu klargör regeringens inställning. Att djur skall skyddas mot sjukdom innebär en avsevärd förstärkning av djurens rättmätiga behov av skydd. Men begreppet tillräcklig tillsyn är inte starkt nog, enligt folkpartiet. Som jordbruksministern nämner i specialmotiveringen bör djur ses om varje dag. Det handlar alltså egentligen om daglig tillsyn. Det ärt.ex. oförsvarligt att lämna katter ensamma veckovis, även om djuren har tillräckligt med foder och vatten. Höns och slaktsvin i stora automatiserade anläggningar kräver också daglig tillsyn, med tanke på såväl sjukdomar som risken för kannibalism. Herr talman! Vidare är det värdefullt att nu även djurens naturliga beteende uppmärksammas. Jag vill här som exempel ta upp grunden för folkpartiets inställning till avveckling av burhönssystemet. Olägenheterna med att hålla höns i bur borde vara väl kända vid det här laget. Nuvarande bursystem är otillfredsställande från djurskyddssynpunkt. Det är uppenbart att det hämmar djurens naturliga beteende. Jag tror att många människor inte känner till hur det går till i de stora burhönserierna. Gå då och se filmen Sagolandet av Jan Troell, så får ni se! Där visas en del av interiören hos en levande höna, så länge hon nu lever och kan värpa de ägg vi skall äta. Samtidigt skall noteras att svenska uppfödare gick ifrån systemet med golvuppfödning som en följd av alla de problem detta förde med sig — bristande hygien, sjukdomar och kannibalism. Nu har nya metoder utvecklats, och förbättringar för golvhönsen har genomförts. Fortfarande kvarstår betydande svårigheter enligt de erfarenheter som har vunnits it.ex. Schweiz. Därför är det en svår avvägning som förestår i denna fråga. Det är angeläget att ett förbud mot burhöns inte leder till introduktion av andra och från djurskyddssynpunkt sämre system. Därför bör regeringen återkomma till riksdagen senast om fem år med en redovisning av hur arbetet med de alternativa systemen har utvecklats. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till folkpartiets reservation 4. Enligt folkpartiets uppfattning innebär lidande som begrepp när det gäller djurs användning t.ex. för vetenskapliga ändamål såväl fysiskt som psykiskt lidande för djuren. Folkpartiet har vid ett flertal tillfällen framhållit att den s.k. LD 50-metoden därför bör förbjudas. Vad är då LD 50-metoden? Jo, det är ett test av läkemedel och bekämpningsmedel med hög toxicitet. Det utförs råttor och går till så att man tar reda på vid vilken dos hälften, alltså 50 20, av försöksdjuren dör. Metoden är enkel men kräver många djur och har också ifrågasatts ur vetenskaplig synpunkt. Vid jordbruksutskottets behandling av djurskyddsfrågorna hösten 1986 beslöts enhälligt att föreslå riksdagen att ge regeringen till känna behovet av kraftfulla insatser i syfte att åstadkomma en snabb avveckling av LD 50-metoden. Utskottet fann det lämpligt att regeringen övervägde ett förbud i samband med det beredningsarbete som redan då pågick i regeringskansliet och nu sålunda har redovisats i en proposition. Nu hänvisar jordbruksministern till att möjligheterna att införa ett sådant förbud inte närmare har belysts av djurförsöksutredningen. Han avvisar därför vår gamla hemställan från 1986 om kraftfulla åtgärder. Därmed skulle ärendet komma till den centrala djurförsöksnämnden för utredning. Enligt folkpartiets uppfattning finns redan tillräckliga utvärderingar för att LD 50-metoden skulle kunna utmönstras. Herr talman! Jag vill slutligen gå in på 15 § som handlar om avlivning av djur som inte är slaktdjur. Några bestämmelser meddelas tyvärr inte i paragrafen. Med ramlagstekniken överlåts det till regeringen eller lantbruksstyrelsen. Vii folkpartiet anser att det bör framgå att dränkning och kvävning inte får förekomma. Det är väl lantbruksstyrelsen som lär få det huvudsakliga uppdraget när det gäller att utforma alla de olika bestämmelser som kan förväntas om t.ex. djurs rätt till naturligt beteende. Det är angeläget att understryka att dessa anvisningar skall omfatta alla djurarter. Kravet på att naturligt beteende skall medges måste innebära att t.ex. bestämmelser om rastgårdar för försökshundar och att rovdjur som räv, med stort rörelsebehov, inte bara tillförsäkras tillräckligt utrymme utan också en lya som skyddar för insyn. Herr talman! Jag vill, förutom att yrka bifall till reservation 4, understryka att djuren, enligt folkpartiets uppfattning, måste behandlas med respekt — den respekt som kommer av insikten om att djur är levande varelser.

Herr talman! Regeringen har lagt fram ett förslag till ny djurskyddslag. Ingen människa kan påstå annat än att det är på tiden att vi får en ny djurskyddslag. Den gamla lagen bär årtalet 1944. Därför finns naturligtvis all anledning att vi får en ny lag. Det är inte så att ingenting har hänt under denna tid. Naturligtvis har förändringar skett. Men det är nödvändigt att i grunden förändra en lagstiftning efter så lång tid. Utgångspunkterna i det förslag som regeringen nu lägger fram är att djuren skall skyddas mot lidande. Det står i förslaget att de skall skyddas mot onödigt lidande, sjukdom och ohälsa. Dessutom sägs att djuren skall ges möjlighet till ett naturligt beteende. Allt detta är naturligtvis mycket bra. En ny djurskyddslag är grunden för det djurskyddsarbete som skall ske. En djurskyddslag ger dock inte några garantier för att djuren i alla lägen kommer att ha det bra, utan det är ytterst de människor som handhar djuren som så att säga kommer att vara förutsättningen för att djuren sköts på ett bra sätt. Detta kan uppnås endast genom att vi har en bra utbildning av de människor som skall ha hand om djuren och genom att vi har bra information. Vi måste också ha en bra tillsyn som innebär att man, när något går snett, gör någonting åt det. Tillsynen skall, som det står i propositionen, i första hand gå ut på att man ger en god information, så att människorna lär sig hur djur skall behandlas. Det är mycket viktigt i dag, eftersom de naturliga kontakterna mellan djur och människor blir mindre och mindre och därmed också förståelsen för hur djuret skall behandlas. Jordbruksministern säger i sitt förslag att nuvarande djurhållning — och då tänker han naturligtvis på de djur som hålls för produktion av livsmedel — inte är bra. Han skriver att den är karg och att den storproduktion som vi har är en bov i dramat. Det här måste man naturligtvis hålla med om. Men vad jordbruksministern inte skriver är att den här situationen har uppstått genom att man från samhällets sida har ställt krav på dem som handhar denna produktion. Man har stimulerat och t.o.m. drivit på denna utveckling under 1960 och 1970-talet, då man från samhällets sida på ett mycket aktivt sätt gick in och försökte påverka de som hade djur att ha stora enheter för att i akt och mening få fram billigare livsmedel, och det fick man naturligtvis. Stordriften har naturligtvis fördelen att man kan producera mer med mindre insatser av arbete, och det är ju arbetet som kostar pengar. Men stordriften har den nackdelen att djuren inte får den tillsyn som behövs och att miljön kan bli, som jordbruksministern skriver i förslaget, karg. Även i dagens förhandlingar mellan jordbruket och staten tas frågan om en ökad produktivitet upp. Staten ställer krav på dem som sköter jordbruksproduktionen. Det är nödvändigt att de krav som vi ställer här i riksdagen, och som leder fram till en djurskyddslag, och de krav som vi sedan genom regeringen ställer på dem som skall producera våra livsmedel harmonierar. I annat fall går inte det hela ihop. Regeringen har när det gäller produktionsdjuren flyttat fram positionerna i förslaget till ny djurskyddslag — det måste man säga. Regeringen ställer där ökade krav på tillsynen och skötseln av djuren. I vissa andra frågor är dock detta regeringsförslag ganska passivt. Jag tänker då på förslaget om att ny teknik skall prövas som skall användas i djurproduktionen. Jag tänker på att det inte finns någon strategi för hur vi skall hantera gentekniken och utnyttjandet av den när det gäller både djur och växter. Jag tänker också på de förslag som finns i propositionen om djurförsök. På alla dessa punkter har centerpartiet förslag som går betydligt längre. I några fall har utskottet anslutit sig till de förslag som centerpartiet har väckt. Över huvud taget har vår inställning vid arbetet med denna djurskyddslag varit att vi skall försöka få fram ett så bra resultat som möjligt framför att kunna profilera oss med reservationer, eftersom det inte är till nytta för djuren. Djuren märker bara av de resultat som uppnås genom detta arbete. Vi har fått vänta ganska länge på detta lagförslag. Redan 1982 lade lantbruksstyrelsen fram ett förslag till ny djurskyddslag. Men detta förslag har legat i regeringskansliet och väntat på att något skulle komma till stånd. Inte förrän det väcktes en opinion ute i samhället med Astrid Lindgren och andra i spetsen fick man i regeringskansliet ganska bråttom med att presentera en ny djurskyddslag. Man fick t.o.m. så bråttom att det inte var möjligt att remissbehandla förslaget, vilket är ganska allvarligt, om vi skall vara ärliga. På det sättet riskerar vi nämligen att förlora många synpunkter som kunde ha varit viktiga att ha med vid arbetet med den nya djurskyddslagen. Man kan inte begära att vi skall tänka på allt. De människor som på olika sätt har engagerat sig i dessa frågor har synpunkter, och det hade varit värdefullt att få ta del av dessa synpunkter. Nu har vi inte fått ta del av dessa synpunkter, framför allt inte vi i riksdagen. Jag vet att regeringen har haft kontakter med olika organisationer och på det sättet försökt skaffa sig kunskap, men den kunskapen har i huvudsak stannat hos regeringen. Denna djurskyddslag är, som jag tidigare har sagt, en ramlag. Det innebär att det är svårt att se helheten och de exakta konsekvenserna av det beslut som vi fattar. Jag tror emellertid att det finns ett visst fog för att ha denna typ av lag i detta sammanhang, då utvecklingen går framåt och det kan vara nödvändigt att vidta åtgärder utan att ändra lagen. Men detta gör att regeringen får ett mycket stort ansvar när det gäller att handha dessa frågor på ett riktigt sätt. Det har här talats om tillämpningsföreskrifter och att dessa skall utarbetas i samarbete med de organisationer som arbetar på detta område. Jag hyser inte något tvivel om att detta skall gå bra, eftersom det är på detta sätt man har arbetat i många andra sammanhang. I annat fall har riksdagen naturligtvis möjlighet att reagera. Detta handlar mycket om ny teknik. Man tror sig i alla fall förbättra möjligheterna att producera livsmedel om djuren har det bra. Det som man nu vänder sig mot är det som skedde på 1950-, 1960-, 1970 och även 1980-talet. Därför är det viktigt att tekniken prövas, innan den börjar användas. År 1982 tog den socialdemokratiska regeringen bort kravet på förprövning, vilket jag tror var olyckligt. På det sättet gjorde man i princip alla nya anläggningar till någon typ av försöksanläggningar. De bekymmer som den nya tekniken kunde medföra borde man ha kunnat förutse genom att pröva den, innan den togs i bruk. I Skara finns det en institution som arbetar med dessa frågor. Denna institutions kunskaper bör vi absolut utnyttja i detta sammanhang. Vi har från centerpartiets sida motionerat om att förprövning borde införas. Jag skall citera vad utskottet säger i fråga om detta, eftersom jag tycker att utskottet har gått oss till mötes på denna punkt. ”Utskottet ställer sig således positivt till yrkande 1 i motion Jo50. Med hänsyn till vad jordbruksministern anfört i denna fråga — —— utgår dock utskottet från att bestämmelser om förprövning införs utan något särskilt initiativ från riksdagens sida.” Vi låter oss nöja med denna skrivning, och vi litar på att jordbruksministern också kommer att se till att det blir på det sättet. Vi ser detta som en framgång för vårt yrkande och våra synpunkter i detta sammanhang. Ökade krav ställs på djurhållningen, bl.a. krav på betesgång av djur. Jag tror för min del att det är mycket viktigt både för djuren och för oss som arbetar med djur. Men vi skall samtidigt vara på det klara med att det kan medföra komplikationer, bl.a. på grund av lokala variationer, som gör att man inte bara rakt upp och ned kan besluta om detta. Detta har vi från centerpartiet också tagit upp i vår motion. Även på den punkten tycker jag att utskottet har gått oss till mötes när det skriver: ”När det gäller kraven på betesgång eller utevistelse — — — delar utskottet bedömningen i motion Jo50 att kravet bör kunna anpassas efter variationer i klimat och tillgång till betesmark m.m. och att det bör vara dispensabelt.” Också med den skrivningen låter vi oss nöja. Vi tycker att en sådan skrivning är bättre. Därigenom får vi en tillämpning som kan vara bra för djuren, vilket vi tror blir möjligt. Den stora diskussionen har naturligtvis gällt bursystemet för höns. Vi skall emellertid komma ihåg att introduktionen av dessa system har gjorts med utgångspunkt i och efter nära nog påtryckningar från samhället att ägg skulle produceras på detta sätt. Härigenom har arbetsmiljön i många avseenden blivit bättre. Men systemet har lett till bekymmer för hönsen. Vi ställer oss bakom målsättningen i detta betänkande, nämligen att man skall satsa på att ha nya system inom tio år. Vi kan emellertid inte vara helt säkra på detta. Men i betänkandet och i någon mån i regeringens förslag beskrivs detta som en målsättning. Det är då viktigt att man också håller fast vid denna. Efter fem år skall vi få en avstämning, och då kan vi se hur långt vi har kommit. Vi måste i dagens läge erkänna att vi ligger mycket dåligt till när det gäller utveckling av andra system. Vi känner inte till några andra nya och bra system. Sådana måste utvecklas, och vi måste få dem prövade innan vi definitivt kan säga hur vi skall handla. Vi har förklarat detta i ett särskilt yttrande. Om fem år får vi alltså se om den målsättning som vi i dag sätter upp är realistisk eller inte. Det har här talats om daglig tillsyn resp. om tillräcklig tillsyn. Alla vi som har sysslat med djur vet att daglig tillsyn på inget sätt är tillräcklig tillsyn. Djur kräver tillsyn flera gånger om dagen, och därför måste ”tillräcklig tillsyn” här vara ett tillämpligt begrepp. I detta sammanhang har också talats om en integration av smågrisoch slaktsvinsuppfödning. Vi har från centerpartiet sagt att en sådan inte får leda till att anläggningarna blir ännu större än nu, så att man till en stor slaktsvinsproduktion också lägger en smågrisproduktion. Vid en sådan integration måste alltså förutsättas att enheterna inte får bli större än vad de är i dag. Vi har också fått förståelse för detta i utskottets betänkande. Gentekniken tror jag kommer att bli ett av våra stora bekymmer framöver. Vi har på detta område ingen lagstiftning i Sverige, utan fältet är öppet. Det finns enligt min och centerns mening oroande tendenser i dag ute i världen till att man nyttjar djur men även växter ansvarslöst i detta sammanhang. Vi har reserverat oss i detta avseende, eftersom vi inte fått förståelse för vårt krav på en lagstiftning. Ett annat område där jag tycker att regeringen har varit litet passiv är djurförsök. Som Anders Castberger tidigare redogjorde för har vi från riksdagens sida tidigare begärt åtgärder mot LD50-testerna. Det kom inget sådant förbud som borde ha kommit i anslutning till denna begäran. Nu upprepar utskottet kravet på ett förslag från regeringen om förbud för LDS0-testet. Dess vetenskapliga värde är tvivelaktigt, och det är plågsamt. Det står i djurskyddslagen att man skall undvika onödigt lidande, och enligt min mening är det här fråga om ett onödigt lidande. Vi tycker också att det måste vara onödigt och felaktigt att anordna försök för att pröva kosmetiska produkter. Även utskottet kommer fram till att sådana djurförsök skall avskaffas. Samtidigt upprepar vi ett annat gammalt krav från jordbruksutskottet och lagutskottet på att kosmetiska produkter måste märkas, så att konsumenter får veta om produkterna prövats i djurförsök. Det är en viktig konsumentupplysning, och det kan också vara ett sätt att styra över verksamheten mot områden där djurtester inte förekommer. Djurförsöksverksamheten är naturligtvis mycket svårbedömd, eftersom vi måste erkänna att djurförsök i vissa avseenden behövs. Men det är därför så mycket viktigare att man i detta sammanhang mönstrar ut de områden där djurförsök är onödiga och kan vara stötande. Herr talman! Jag yrkar bifall till centerns reservationer 5 och 6 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Den nya djurskyddslagen kommer i stort sett att bli bra. Den innebär framflyttning av positionerna på många viktiga avsnitt, både vad gäller förhållandena för lantbrukets djur och vad gäller kanske mer uppmärksammade delområden. Ett exempel härpå är frågan om förbud mot kosmetikatester på djur — för övrigt ett gammalt vpk-krav. Jordbruksutskottet har lagt ner ett ganska betydande arbete på att bredda sitt kunskapsunderlag och sätta sig in i konsekvenserna av den nya lagen. Till en del var det alldeles nödvändigt, eftersom förslaget inte remissbehandlats. Intresset från organisationer, allmänhet och massmedia har varit mycket stort. Av stor betydelse för den framtida utvecklingen är det stärkta lekmannainflytandet i de djurförsöksetiska nämnderna. Centrala försöksdjursnämnden skall förstärkas, omorganiseras och få ett samlat ansvar för de etiska nämndernas verksamhet. För egen del vill jag säga att det är självklart att Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök skall vara representerat i nämnden. Det är den organisation som konsekvent, engagerat och outtröttligt har drivit debatten för att begränsa djurförsöken. Herr talman! Jag är medveten om att riksdagen inte skall fatta beslut i den delen, men jag tror att åsikten har starkt stöd, och jag vill gärna föra fram den här i kammaren. För övrigt, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande.

Herr talman! Den djurskyddslag som nu gäller började tillämpas 1945. Dessförinnan fanns endast straffbestämmelser mot djurplågeri i strafflagen, rätt för polismyndigheten att i vissa fall omhänderta djur, och dessutom en lag angående slakt av husdjur. Djurskyddslagen har dock ändrats och kompletterats under årens lopp. Djurskyddet handlar i grunden om förhållandet mellan människan och de djur som hon har i sin vård. Många lägger ner ett stort engagemang i djurskyddsfrågor, och såväl enskilda människor som olika organisationer arbetar för att värna djurens intressen. Detta framgår av de många brev, uppvaktningar och telefonsamtal som vi fått under arbetets gång i utskottet. Det känns angeläget att säga att dagens lantbrukare har mycket breda kunskaper och lägger ner ett stort arbete på djurens skötsel och välbefinnande. Det gäller i stort sett all djurskötsel i vårt land. En djurskyddslag måste, om den skall fungera väl, inte bara vara så utformad att den ger möjlighet till ingripande och straff mot djurplågeri och när andra missförhållanden uppstår eller redan har skett, utan skall i ännu högre grad förebygga och förhindra att djuren far illa. Djurhållningen förändras ständigt och kräver därför särskild uppmärksamhet. Stora förändringar sker inom animalieproduktionen. Produktionen per djurenhet ökar ständigt, vilket ställer större krav på individerna. Antalet sällskapsdjur ökar i stor utsträckning, och användningen av djur i sport och tävlingsverksamhet får allt större omfattning. Men samtidigt är det också klart att kunskaperna om djurens behov och olika sjukdomsbilder under tidens gång har ökat. Lantbrukets djurhållning har under en längre tid utvecklats från småjordbruk med mångsidig integrerad produktion mot allt större och färre företag med en mer specialiserad och storskalig produktion. Det har i vissa fall fört med sig en utveckling mot s.k. djurfabriker. Här har också rationaliseringssträvandena spelat en stor roll. Strävandena för att få fram billigare livsmedel har naturligtvis också påverkat utvecklingen. Ur djurskyddssynpunkt har det inte alltid varit fördelaktigt. Den proposition som jordbruksutskottet har haft att behandla angående ny djurskyddslag bygger på ett flerårigt arbete inom både lantbruksstyrelse, regeringskansli och utredningsväsende. Så jag kan säga att det material som utskottet behandlat är väl underbyggt. Ett stort antal motioner har behandlats, och flera berörda organisationer har uppvaktat utskottet och lämnat sina synpunkter. Det stora engagemanget tyder på ett stort intresse för dessa frågor. I huvudsak råder det stor enighet i utskottet om de förslag som är lagda. Jag skall beröra några av de viktigaste frågorna och förslagen. Utöver motioner i detta ärende har sju reservationer fogats till betänkandet. Skyddet för djuren kommer att förstärkas avsevärt. I framtiden skall djuren inte bara skyddas mot lidande och sjukdom utan ett väsentligt inslag kommer att vara att förebygga sjukdomar. För djur inom husdjursskötseln ställs särskilda krav på att djuren skall hållas och skötas i en bra miljö och på ett sådant sätt att det ger möjlighet till ett naturligt beteende. Hänsyn skall tas till djurens grundläggande biologiska behov, som skall tillmätas större betydelse än vad som varit fallet hittills i djurhållningen. Ny teknik bör prövas först ur djurhälsooch skyddssynpunkt innan den tillåts att komma till användning. Krav på betesgång läggs fast, eller där betesgång inte är möjlig kan rastningsfållor vara ett alternativ. Det är viktigt för djurens hälsa att de får komma ut och får tillräckligt med motion. Jag yrkar avslag på moderaternas reservation 2. För att förhindra en alltför specialiserad uppfödning förordas integrerad produktion i större utsträckning. Det nu mest använda bursystemet för höns vid äggproduktion bör avvecklas. Med det nuvarande systemet ges inte hönsen möjlighet till naturligt beteende i den utsträckning som är önskvärd. Det kan inte vara rimligt att höns endast skall ha tillgång till utrymme motsvarande en A 4-sidas storlek. Det nuvarande systemet bör vara avvecklat 1998, alltså om tio år, men enligt utskottet och propositionen skall vi ha en kontrollstation 1993 för att följa upp hur utvecklingen löper. Jag yrkar avslag på reservationerna 3 och 4, från moderaterna resp. centerpartiet, som tar upp det nuvarande bursystemet. Genteknikens tillämpning på djur är en annan viktig fråga som behandlas i utskottsbetänkandet. Internationellt används gentekniken inom veterinärmedicinen främst för att framställa vacciner och inom sjukdomsdiagnostiken. I Sverige bedrivs ingen forskning inom genteknikens område för att förändra våra husdjur. Internationellt går utvecklingen kanske åt annat håll, då man använder gentekniken även i produktionssyfte. Därför anser utskottet, liksom jordbruksministern, att regeringen eller lantbruksstyrelsen noggrant bör följa frågan och meddela föreskrifter om förbud eller villkor för användningen av genteknik eller hormontillförsel på djur. Jag yrkar avslag på centerns reservation 6. En omdiskuterad fråga när det gäller operativa ingrepp på djur har varit svanskupering på hundar av kosmetiska skäl. Utskottet har noggrant övervägt skälen till det nuvarande systemet med rutinmässig svanskupering på en del hundraser och dragit slutsatsen att svanskupering inte bör tillåtas annat än av strängt veterinärmedicinska skäl. En skärpning i förhållande till vad som föreslås i propositionen har skett på denna punkt. Jag förutsätter att regeringen vid utfärdandet av tillämpningsföreskrifter sätter så snäva regler att endast påbörjad verksamhet får fullföljas med de bestämmelser som gäller för närvarande. Jag syftar då på t.ex. aveln och redan beställda valpar. Vi har sagt att det finns möjlighet till en viss övergångstid. Enligt tidningarna skulle det kunna bli fråga om flera år. Jag vill lugna alla med att säga att det kommer att handla om månader. Vid användningen av försöksdjur vidgas den etiska prövningen att omfatta alla djurförsök. Försöksdjurshämnden omorganiseras och förstärks. Detta är ett led i strävandena att på ett bättre sätt överblicka användandet av försöksdjur. Utskottet vill också framhålla det som mycket angeläget att alternativa testmetoder snarast arbetas fram och att den s.k. LD50-metoden snarast förbjuds. Detta ges regeringen till känna. Reservation 1 av moderaterna handlar om samråd vid utarbetandet av tillämpningsföreskrifter. Det är helt naturligt att man samråder med berörda organisationer vid utformningen av tillämpningsföreskrifter. Jag yrkar därför avslag på reservationen. I reservation 5 har centern tagit upp frågan om förbud mot import av ägg. Detta är en fråga som bör lösas vid de internationella överläggningarna och inte i detta sammanhang. Därför yrkar jag avslag på den reservationen. Reservation 7 om tillståndsplikten är en moderatreservation. För pälsdjursuppfödning och ridskoleverksamhet föreslås tillståndsplikt. Det är helt riktigt eftersom sådan verksamhet ökar i stor utsträckning. Den bör därför omfattas av tillståndsplikten. Beträffande pälsdjursuppfödning är det viktigt att etableringarna sker på ett riktigt sätt. Det är till gagn för både företagare och samhället att tillståndsplikt fastställs för pälsdjursfarmare. Jag yrkar avslag på reservation 7. Herr talman! Vi kommer att nu fatta ett historiskt beslut. I och med antagandet av den nya djurskyddslagen, som vi kommer att rösta igenom i morgon, tar vi ett stort steg framåt för skyddet av våra djur. Sverige kommer att få en av världens bästa djurskyddslagar, kanske t.o.m. den bästa. Jag vill med det anförda yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkande 1987/88:22 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Åke Selberg sade att vi i utskottet har arbetat intensivt och försökt komma överens, vilket vi faktiskt också gjort på många viktiga punkter. Skillnaderna är inte så stora, men det finns skillnader. Åke Selberg talade om betesgångstvånget. Jag vill fråga Åke Selberg, med tanke på att det i betänkandet och i propositionen talas om att det kommer att bli nödvändigt med någon form av dispens, varför det skulle vara nödvändigt att införa obligatorisk betesgång när vi nu vet att man måste använda sig av dispens. Så kan det vara särskilt uppe i norr men vid vissa tillfällen också i landet i övrigt. Åke Selberg tog upp tillståndsplikten. Då vill jag fråga om han inte litar på djurägarna och tillsynsmännen. Det är ju ändå en praktisk fråga, och vi menar att det är onödigt att utvidga tillståndsplikten. Beträffande burhönsen: Varför är det så otänkbart, Åke Selberg, att utveckla nya och bättre bursystem? Utskottet säger ju nej till allt vad bursystem heter. Varför inte försöka utveckla bursystemen så att de blir bättre på de punkter där det brister och där man bevarar de fördelar som bursystemen innebär för djurens hälsa? Vid sidan av detta kan man utveckla och göra försök med golvsystem. Det skulle vara intressant om Åke Selberg kunde kommentera de här frågorna något.
Herr talman! Åke Selberg slår sig för bröstet och säger att detta är världens bästa djurskyddslag. Det vore mer klädsamt om han inte använde så stora ord. Vi får inte glömma det Åke Selberg mycket snabbt gled förbi, nämligen att regeringen får ett ordentligt tillkännagivande på halsen beträffande LDS50-metoden, på grundval av fem borgerliga motioner varav två är folkpartistiska. Eftersom Åke Selberg egentligen håller med oss i folkpartiet i fråga om burhönsen, och utskottsmajoriteten anser att vår motion är tillgodosedd med det utskottet säger, är det märkligt att han samtidigt avstyrker reservation 4, där man stryker under de svårigheter som finns i burhönsfrågan. Burhönshål landet är tvivelaktigt, och beträffande golvuppfödning finns det klara svårigheter. Med vårt förslag till metod i reservation 4 tycker vi att det går att mer förutsättningslöst klara frågan. Om detta skulle vara världens bästa djurskyddslag kan det vara mera en händelse än en följd av planering och ordning och reda. Detta att flera organisationer har fått uppvakta utskottet och utveckla sina synpunkter är bara en följd av att regeringens hantering har varit bristfällig i fråga om remissbehandling. De har inte fått chansen att komma till tals tidigare i beredningsprocessen.
Herr talman! Åke Selberg sade att vi kommer att fatta ett historiskt beslut när vi godtar den här nya djurskyddslagen. Det är kanske att ta i litet. Så märkliga är egentligen inte de förändringar som lagen innebär, men den kan ju vara bra för det. Det kanske också blir nödvändigt att göra förändringar också i framtiden, för att följa med utvecklingen. När Åke Selberg började prata om genteknik trodde jag nästan att han skulle yrka bifall till vår reservation. Här finns det ju bekymmer. Ett gammalt ordspråk säger att man skall mota Olle i grind. Om vi skall kunna göra det i det här sammanhanget är det nog nödvändigt att ha en lag som reglerar det hela innan det är för sent. Därför tror jag det är väsentligt att vår reservation går igenom. I mitt anförande tog jag upp djurproduktionen, kontra de krav som ställs i de förhandlingar som sker för att fastställa priserna. Jag tycker det är rimligt att man inte ställer andra krav när man förhandlar om priserna än de krav som vi blir överens om när vi fattar beslut om en djurskyddslag. Det skulle vara bra att få ett godkännande av den ståndpunkten från Åke Selberg. Beträffande hönshållningen och bursystemen vet vi att det är stora bekymmer med alla de system som finns i dag. I betänkandet står det också att nya system skall utvecklas parallellt med nuvarande system och att det skall ske en avstämning om fem år, då vi skall se hur arbetet har gått. Jag tror det är viktigt att vara litet ödmjuk inför detta och se vad det blir. Men målsättningen måste ändå vara ganska klar: att få ett bättre system. I detta sammanhang har vi ställt kravet att vi inte skall importera ägg från länder som utnyttjar sådana system som vi har avvecklat. Det innebär inte att vi skall ha något importförbud i dag, utan kravet innebär att vi måste ha konsekvens i vårt handlande gentemot både konsumenter och producenter.

Herr talman! Till Ingvar Eriksson: Beträffande betesgången bör vi alla vara överens om att det är viktigt för nötkreatur och djur över huvud taget att få tillräcklig motion och att under en viss del av året få vistas ute. Sedan är det väl klart att det kan finnas en del problem, så att det bör finnas möjlighet att få dispens. Det kan vara klimatologiska skäl men också andra skäl som gör att man ibland bör undvika att släppa ut djuren. Beträffande burhönsen sades det att tiden var för kort. Jag tycker ändå att tio år är tillräckligt lång tid. Dessutom har vi lagt in en kontrollstation efter fem år. Jag är helt övertygad om att forskarna och näringen kommer att göra sitt yttersta för att hitta ett bättre system än vi har för närvarande, som alla är överens om inte är bra. Till Anders Castberger: Uttrycket att detta var den bästa djurskyddslagen fick jag från en som verkligen sysslar med detta. Han sade, att om vi genomför den här lagstiftningen, har vi en av de absolut bästa djurskyddslagar som finns. Många från olika organisationer som varit till utskottet har varit positiva. Vi har fått många positiva uttryck för att detta är en bra väg att gå. Beträffande gentekniken vill jag till Lennart Brunander säga: Visst skall vi mota Olle i grind, och det är därför som regeringen skall få i uppdrag att noga följa utvecklingen, så att man mycket snabbt kan vidta de åtgärder som behövs, om det skulle inträffa något som man inte tycker är bra.
Herr talman! Jag håller med om att det är viktigt och bra med betesgång och motion. Men det kan finnas praktiska problem — blöta fållor, lösa vägar och liknande. Och det kan bli ökade smittorisker och andra stora problem. Vi är därför överens om att det behövs någon form av dispenser — det är jag tacksam för att höra. Men då kan man undra om det är nödvändigt att ha ett obligatorium. Åke Selberg var inne på att vi skall ha tio år med nuvarande bursystem och att det därefter skall vara stopp. Det är just fixeringen till tiden tio år som vi vänder oss emot. Vi tror nämligen att förslaget om denna tioårsperiod är förenat med att ett definitivt beslut kommer att fattas om att allt vad burar heter därefter skall vara borta. Vi är därför rädda för att många av de producenter som har gjort stora investeringar nu under en tioårsperiod kommer att köra för fullt med det system man har satsat på och därefter helt enkelt lägga av. Det vore enligt oss reservanter därför olyckligt med en sådan definitiv tidsgräns. Det vore också olyckligt om man av den orsaken inte skulle kunna tänka sig att utveckla nya ven bättre bursystem. Om man använder de bästa erfarenheterna från olika system, kan man kanske komma fram till de allra bästa lösningarna. Vad skall man annars göra efter en tioårsperiod, då vi lär bli beroende av import av ägg, som av allt att döma kommer från länder där bursystem används? Vi moderater anser att det är direkt omoraliskt och stötande om vi skulle göra oss beroende av import av ägg från länder där produktionen sker med system som vi i Sverige nu tänker förbjuda. Jag tycker att Åke Selberg kommer litet för enkelt undan, när hans förklaring här är att det skulle vara fråga om ett definitivt stopp för allt vad burar heter. Jag undrar varför. Beror det på beslutet vid partikongressen, där man inte kunde tänka sig någon som helst nyansering? Jag tror att denna fråga är större än vad man har velat göra den till. Det är fråga om huruvida man över huvud taget skall ha någon produktion av ägg i Sverige i framtiden. Jag är rädd för att vi om tio år befinner oss i denna situation, och då kan det bli bekymmersamt.
Herr talman! Låt oss gärna slå fast att detta är ett klart fall framåt när det gäller lagstiftningen beträffande djuren och deras väl. Men att i dessa valrörelsens begynnande tider låta regeringen få ståta med att allting skulle vara världsbäst, vore att ta i och är inte särskilt klädsamt. Jag vet inte vilken auktoritet som Åke Selberg kan åberopa för att säga detta. Bara den alldeles raskt gjorda glidningen över till att säga att lagstiftningen skulle vara en av de bästa är i sig ett tecken på att detta budskap kanske inte är riktigt så entydigt. Det finns en Birgitta Karlsson i Karlskrona, som just är ordförande i Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök. Hon tycker att vi i alla fall delvis har lyckats här i riksdagen. Låt oss vara nöjda med detta och inte brösta oss alltför mycket. Låt oss också slå fast att regeringen har slarvat sig igenom beredningen av denna fråga. Det har inte skett något normalt remissförfarande. Det är bl.a. därför som flera organisationer har begärt företräde hos oss i utskottet. Det är inget fel i detta, men en och annan hade säkert också ansett det värdefullt att ha fått komma in redan när regeringen skrev och putsade på sina förslag.
Herr talman! Ingvar Eriksson för ett hypotetiskt resonemang. Jag vidhåller att tio år är en rejält tilltagen tid när det gäller utvecklingen av nya system för att klara äggproduktionen. Jag sätter tilltro till företagarna, näringen, forskarna och övriga som skall utveckla nya system och förstår inte varför man skall vara så pessimistisk i detta sammanhang. Jag är helt övertygad om att man kommer att lyckas med detta. Det är helt klart att vi även i framtiden kommer att ha svenskproducerade ägg. I de allra flesta fall där samhället har beslutat om nya regler har det också kommit lösningar på de olika problem som kan ha uppstått. Så kommer också att ske i detta fall. Man bör komma ihåg att vi ändå har tagit oss till månen, man planerar nu att ta sig till Mars. Därför är det helt klart att vi nog också borde kunna skapa en bra miljö för våra höns. Jag tror att tekniken kommer. Det skulle alltså inte vara klädsamt att säga att den föreslagna lagstiftningen är bra. Men det tycker jag, eftersom vi ju i stora delar också är överens i utskottet. Visst kan vi säga att det är fråga om en bra djurskyddslag och att den också är en av de absolut bästa som kommer att finnas i detta sammanhang. När det gäller de synpunkter som Birgitta Karlsson hade, så sade hon också att förslaget till ny djurskyddslag var en seger för djuren. Jag är helt övertygad om att vi när lagen börjar praktiseras kommer att få en bra utveckling på detta område och att djuren kommer att fara väl.